Herr talman! Det är frestande att säga: Vad var det jag sa? Jag känner inte många som är så skickliga som herr Sellgren på att hålla sig med diverse ståndpunkter på en och samma gång och få dem att verka helt lika. Det är ingen skillnad, säger herr Sellgren, mellan det som utskottet skrev tidigare och det förslag som i dag föreligger. Det är t.o.m. så, att det här förslaget är bättre än det som televerket tidigare framlagt, och t. o .m. generaldirektören anser att det är bättre. — Jag skall avstå från att sätta beteckningar på ett sådant tal, men herr Sellgren vet ju — han sitter i styrelsen för televerket — vad generaldirektören uttalat om detta. Låt mig citera ett av de interna meddelanden han skrivit för att lugna en upprörd personal. Han säger där: ”Jag anser att det förslag, som televerkets styrelse lade fram för ett år sedan och som personalorganisationerna stod bakom, fortfarande är bäst och mest ändamålsenligt. Det är alltså förstahandsförslaget. Regeringens förslag tillmötesgår televerkets önskemål i stor utsträckning men avviker på vissa punkter från televerkets förslag och tar dessutom upp en hel del frågor, som inte fanns med i televerkets förslag.” Det är ju så att detta är ett helt annat förslag. Herr Sellgren är arbetsgivare på televerket genom att han sitter i televerkets styrelse. Han måste veta om att personalen enhälligt stod bakom det första förslaget och att det råder stor oro inom hela televerket. De anställda vet vad det handlar om — det är de som är berörda. Men här Sellgren förefaller oerhört likgiltig för det. Det är inte vi som sprider oro, herr Sellgren. Far ut till vilken televerkstad som helst eller vilken tjänstemannaarbetsplats inom televerket som helst, så skall herr Sellgren få se och höra på oro! Den behöver man inte uppamma från riksdagens talarstol — den är djupt grundad i hela televerket. Det är därför det är så viktigt att vi här i riksdagen säger ifrån att det inte är vår avsikt att slå sönder televerket på det sätt som man öppnar möjligheter för om man biträder propositionen. Vi har sagt att det går för snabbt att nu bilda ett larmbolag. På det svarar herr Sellgren att det väl inte är så farligt med det. Det är ett belysande exempel på hur herr Sellgren inte vill ta någon hänsyn till de anställda, som säger att detta är felaktigt. Vi har ingenting emot bolagsformen i och för sig — det är inget fel på ett bolag som arbetsform. Men det är okynne att införa det i detta sammanhang — det betyder att personalen, som redan nu är oroad, får det ännu besvärligare. Det är avslöjande att herr Sellgren inte vill ta någon hänsyn till det.

Herr talman! Det kan ju för all del vara skönt för Rolf Sellgren att sakna IBM-komplex, men jag föreslår ändå att han tittar på de förhållanden som råder. Det hade jag anledning att göra, och jag blev överraskad av vilket inflytande som stora internationella koncerner redan har i svensk teleindustri. Det eventuella komplexet har jag gemensamt med hundratals anställda i Sundsvall och Skellefteå. Jag har besökt verkstäderna och tagit del av de anställdas oro, som verkligen är berättigad. Där talade man allvarligt om de här sakerna. Man diskuterade också allvarligt sysselsättningsfrågan, och man diskuterade regeringsförslaget ur försvarspolitisk aspekt. Många av de anställda är med i driftvärnet och vet vad det betyder att teleförbindelserna inte är kontrollerade utifrån. Det är nämligen inte bara stora risker med att man har andra system, utan systemen kan också få en styrande effekt som slår mot stora delar av den svenska modellen. Vad det kan föra med sig när det gäller vårt militära försvar kan ni alla räkna ut. Det kan ju innebära en öppning. Försvarsmakten tvingas kanske bygga upp ett eget system som är slutet och avskilt från det allmänna systemet, och genom privatiseringen öppnas då möjligheter för andra makters insyn. Jag hade velat att Rolf Sellgren skulle ha berört litet av det där, för jag tror att många människor går och funderar över vad som håller på att hända. Skall verkligen vår gamla fina teleindustri, som utgör en garanti och ett skydd för att vi har egna kommunikationer, tillverkning på svensk botten av utrustning osv., riskeras för någonting som man kallar fri konkurrens men som i längden öppnar för att främmande länders stora multiföretag kan etablera sig på svensk marknad? Den här frågan är för känslig för att man skall kunna gå förbi den utan att åtminstone svara på hur man ser på den.

Herr talman! Bertil Zachrisson använder sig av vissa vardagsuttryck, och jag känner mig frestad att svara på samma sätt: Bertil Zachrisson fungerar här i talarstolen som om han pryar i riksdagen. Det finns hos honom ingenting av erfarenhet från statsrådstid och lång tid som riksdagsman. Rolf Sellgren har varit med i telestyrelsen och föreslagit en ny organisation, och så står han här och talar för ett förändrat förslag, säger Bertil Zachrisson. Vad som hänt är ju att efter framställningen från telestyrelsen tillsattes en arbetsgrupp med representanter från tre olika departement och från televerket för att arbeta med frågan. Arbetsgruppens resultat gick ut på remiss till olika instanser som redovisade sin uppfattning. Därefter sammanfattade man intrycken från remisserna jämte förslaget, liksom i fråga om varje offentlig eller annan utredning. På det sättet har man kommit fram till en form som stöttas av Metall — det känns naturligtvis besvärande för Bertil Zachrisson att höra det — och som stöttas av SALF och SIF, och LO har hänvisat till Metalls yttrande. Bertil Zachrisson skrämmer folk inför den kommande utvecklingen. Men genom den föreslagna organisationen får televerket tvärtom en starkare ställning när det gäller att kunna gå ut och konkurrera. Televerkets ställning försvagas inte. Helt nyligen har televerket beslutat om att satsa 30 milj.kr. i verkstaden i Vänersborg. Det har stått att läsa i tidningarna — men det förtjänar ändå att nämnas här — att LM Ericsson har träffat en principöverenskommelse med staten och Saab-Scania om att L M Ericsson skall förvärva Datasaab. I det sammanhanget har televerket avgett en avsiktsförklaring beträffande sitt intresse för samarbete. Man föreslår att staten behåller en minoritetspost i det nya bolaget. Det skulle ske genom inrättandet av det planerade holdingbolaget Teleinvest AB. Förslaget att televerket — enligt utskottsmajoriteten — skall bilda den här serien av dotterbolag utgör den perfekta kostymen för ett sådant samarbete; allt i avsikt att öka möjligheterna att få fram nya produkter och att bättre kunna hävda sig i konkurrensen.

Herr talman! Rolf Sellgren försöker göra detta till något slags teknisk utredningshistoria. Frågan har varit ute på remiss ett antal gånger. Somliga har uttalat att en del avsnitt är bra osv. Herr Sellgren! Resultatet av det arbetet ledde till att tillvaron för hela televerkets personal kom i gungning. Man uppfattade det nya förslaget som helt olikt det som man i förhandlingar ursprungligen hade anslutit sig till. Detta har lett till oro bland de anställda på televerket, och det är naturligtvis till skada när det gäller verkets möjligheter att arbeta i en besvärlig tid. Den svenska arbetsmarknaden präglas f. n. av stor oro, och det vet herr Sellgren mycket väl. Vad tjänar det då till att av rent okynne ställa till med en förändring som är alldeles onödig, på ett område där det fungerar bra? På det viset skapar man ju oro bland personal som gör ett bra jobb och som är inne i en viktig omställning. Man får en ordning som kanske i längden blir ett hot mot hela den svenska teleindustrin. Nej, herr Sellgren, det är dags att lära sig att lyssna på de anställda! Vad är det som herr Sellgren vet om televerkets framtid men som inte de anställda vet? Han säger: Det är inte så farligt. Ta det lugnt! Men gå då ut på en arbetsplats i dag, Rolf Sellgren, och tala med de anställda, så kanske herr Sellgren får en liten aning om vad problemet egentligen handlar om!

Herr talman! Både Rolf Sellgren och jag var tillsammans i Sundsvall, när vi fick den första informationen av facket. Det förvånar mig att han inte lyssnade bättre, därför att där uttalades bestämt från representanter för alla anställda att det är fråga om ett hot mot de anställdas jobb. Jag har sedan dess träffat människor som inte var med på sammanträdet, och de har bekräftat att stor oro råder vid våra televerkstäder — en oro som inte kan vara ägnad att skapa en bra drift. Kom ihåg det! Anställda vid televerket har också framfört synpunkten att televerkets verksamhet är av mycket stor betydelse för totalförsvaret och de har uttryckt oro i det sammanhanget. Det är fråga om personer som själva jobbar med sådana här saker. Alla vet väl att ett modernt försvar inte fungerar utan telekommunikationer. Nu frågar jag Rolf Sellgren: Har dessa människor fel, som arbetar på televerket och som direkt berörs? Är de på något vis dåligt utrustade å huvudets vägnar, så att de inte förstår den saken? Jag vill ha svar på frågan, inte några undanflykter om att det här som nu kommer är något slags kamp mot multijättarna, för det är det inte.

Herr talman! Den här andra replikrundan berör personalen. Jag skall erkänna att jag har sett mycket allvarligt på detta, jag är inte så långt borta 157 från personalen som ni tror. Jag var med på Sundvallsmötet som Sven Henricsson nämnde och har också träffat televerkets personal i andra sammanhang. Jag har besökt fabriken Teli i Sundsvall och tagit del av synpunkter från anställda på alla nivåer. När jag hörde deras första reaktion blev jag uppriktigt bekymrad och var tvungen att undersöka vad som låg bakom deras oro. Denna var och är uppriktig, men jag måste också säga att jag fick klart för mig att oron var skapad på delvis felaktiga grunder. Man hade informationsmaterial från ett tidigt skede av behandlingen av frågan, och då förstod jag att man kunde bli orolig. Det är inte av okynne som jag har gett mig in på det här, och det är inte något som jag anser vara onödigt, för att återge vad Bertil Zachrisson sade. När man gör den sammanfattande bedömningen och ser efter vilka möjligheter som finns att med den här formen, dvs. genom bolagsbildning, möta en vikande sysselsättning inom Telis verkstäder, frågar man sig vad som kan göras. De nya produkterna, elektroniken, kommer ju att automatiskt leda till mindre sysselsättning. Vad gör man alltså? Jo, man ökar televerkets rörlighet och möjligheter på marknaden genom att bredda produktsortimentet. Hela konstruktionen med Teleinvest och dotterbolagen gör det möjligt att öka produktsortimentet, så att inte som nu upp till 95 96 går till televerkets egna produkter och 5 96 till andra. Avsikten är att den externa delen skall öka inom Telis industridivision. Med den nya kostymen, som jag kallar det, anser jag att det finns större möjligheter. Jag menar att Telis framtid kan bli mycket framgångsrik med den här modellen.

Herr talman! Jag skall i det här inlägget ägna mig åt reservation 4. Sverige har, som Bertil Zachrisson sade, varit en av de mest framstående nationerna i världen när det gäller den tekniska utvecklingen på telekommunikationsområdet. Denna utveckling har varit möjlig mycket tack vare samarbetet mellan televerkets utvecklingsavdelning, Teli, och Ellemtel. Men även det faktum att personalen har kunnat arbeta under trygga anställningsförhållanden har medfört en låg personalomsättning, vilket är en mycket stor tillgång vid tekniskt kvalificerad produktion. Ett bra exempel på detta utvecklingsarbete är det datoriserade AXE systemet som produceras i Nynäshamn. Ett annat fint exempel är den ännu inte färdigutvecklade abonnentväxeln A 345, som man arbetar med i Vänersborg. Att vi samtidigt har ett av världens bäst fungerande telenät och en av världens lägsta teletaxor är också ett bevis på att televerket hittills har varit en väl fungerande enhet, precis som Bertil Zachrisson tidigare anfört. Det är denna enhet som utskottsmajoriteten nu vill slå sönder. I den proposition som ligger till grund för betänkandet föreslås att Teli bryts ut från televerket och förvandlas till ett bolag, där personalen skall vara anställd i bolaget. Den borgerliga majoriteten har, som vanligt, snällt och lydigt följt regeringens förslag. Som skäl för ombildningen anför utskottsmajoriteten att konkurrensför | mågan hos verkstäderna stärks. Jag vill, herr talman, påstå att bolagsbild Nr 55 ningen i sig inte påverkar konkurrensförmågan. För att åstadkomma någonting på det området krävs helt andra åtgärder. Vidare medför bolagsbildningen, enligt utskottsmajoriteten, konkurrens pålika villkor. Även dessa argument saknar grund, eftersom televerket alltid strikt har följt upphandlingsförordningen. Dessutom lämnar Teli en separat ekonomisk redovisning. Jag har svårt att förstå att dessa två skäl varit avgörande, när de borgerliga vill bryta ut Teli ur affärsverket. I propositionen framhålls på ett ställe att farhågor framförts för att televerkets industrier skulle kunna få otillbörligt gynnad position i förhållande till annan teleoch elektronikindustri. Är det möjligen här man börjar närma sig de verkliga skälen till bolagsbildningen? Har denna omtanke — som bl.a. Sven Henricsson talat om — om de privata konkurrenterna varit den verkliga drivfjädern? Det går inte att komma ifrån att på flera ställen i propositionen lyser högerfilosofin igenom. Är det möjligen detta som de sju centerpartister som motionerat i denna fråga uppmärksammat? Den argumentering utskottsmajoriteten anför för bolagsbildningen är utan tvekan svag. Detta har också personalen uppmärksammat och ställt sig bakom kritiken. Däremot finns det starka skäl för att Teli bör vara kvar som integrerande del av televerket. Låt mig bara peka på några principiella skäl. För det första: Företagsledningens möjligheter till affärsmässigt handlande begränsas inte alls av ramen för affärsverksformen. För det andra: Affärsverken är en del av statsförvaltningen, vilket från samhällssynpunkt ger goda insynsoch styrmöjligheter. För det tredje, ett viktigt skäl: Affärsverken kan mycket lättare än bolag åläggas att ta regionalpolitiska hänsyn och samhällshänsyn. För det fjärde kan jag nämna att inom affärsverkens ram underlättas också möjligheten att på ett bättre sätt ta till vara de personella och tekniska resurserna. För det femte: Affärsverksformen är utan tvekan att föredra i situationer där man bedriver en verksamhet av stort samhällsintresse. Televerket bedriver en sådan verksamhet. Dessa uppfattningar delas också av flera remissinstanser som har yttrat sig i denna fråga. Som jag berörde inledningsvis, befinner sig Teli nu i ett känsligt skede vid övergången till elektronikbaserade produkter. Hittills har detta utvecklingsarbete varit framgångsrikt, mycket tack vare att Teli är en del av televerket. Det är därför vi i reservationen skriver att det är mycket viktigt att detta utvecklingsarbete inte störs. Skall vi om fem år kunna säga att den svenska elektronikindustrin tillhör de främsta i världen, måste personalen känna trygghet inför framtiden. Denna trygghet har man hittills känt, men propositionens innehåll har skapat en oro inför framtiden som kan vara allvarligare än vad man kanske nu vill inse. Jag har bl.a. fått uppgifter ifrån Vänersborgsverkstaden, att om endast ett 159 par, tre nyckelpersoner slutar där, skulle det äventyra allt utvecklingsarbete man hittills uppnått. Personalen är orolig, framför allt beroende på att man inte litar på regeringen. Man befarar att detta förslag bara är ett första steg i moderaternas jakt på den offentliga sektorn. Låt mig, herr talman, slutligen bara citera några rader ur en centermotion som är väckt med anledning av denna proposition: ”Även om televerkstäderna överförs till ett dotterbolag måste enligt vår uppfattning televerkets och därmed samhällets ansvar för sysselsättning, produktion, produktutveckling och marknadsföring m.m. kvarstå oförändab” Detta är precis vad vi socialdemokrater skriver i reservation 4. Men detta kräver att verkstäderna är kvar inom affärsverksamhetsformen. Jag vill verkligen tro att ni centerpartister som har motionerat också menar allvar med er uppfattning om bolagsbildningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till res rvation 4.

Herr talman! Jag vill till att börja med instämma i Rune Johanssons beskrivning av televerket och dess position inom telekommunikationsområdet i Sverige och indirekt också i världen genom samarbetet med LM Ericsson via Ellemtel. Jag vill bara ta upp ett par saker. Den ena är just personalen och dess trygghet. När denna debatt har lagt sig och man studerar den organisation som blir följden av ett riksdagsbeslut enligt utskottsmajoritetens förslag, är jag helt övertygad om att man kommer att inse att det är fråga om en verksamhetsform som passar televerket och dess industriella verksamhet bra. Det gäller särskilt i en konkurrensutsatt tid, med införande av ny elektronik och en breddning av sortimentet. Rune Johansson uttryckte viss oro beträffande möjligheterna att behålla kvalificerad personal. Men här har televerket en särställning som affärsverk betraktat. Televerket kan kontraktsanställa högt kvalificerad teknisk personal. Televerket har således samma möjligheter som vilket annat enskilt företag som helst att konkurrera om högt kvalificerad arbetskraft. Jag uppfattade Bertil Zachrisson så, att Rune Johansson skulle ta upp just industridivisionsdelen. Jag vill då ha svar på frågan vad ni lägger in i ert yrkande om bifall till motionen 152, där ni kräver att Tefab skall behållas i sin nuvarande form. Vad räknar ni med för konsekvenser för televerket och dess organisation av en samordning av de fem verkstäderna inom Teli och Tefab? Det viktiga är att den organisationen får genomföras i lugn och ro. Men den äventyras när ni på detta sätt reserverar er för att Tefab skall kvarstå i sin nuvarande form. Detta är betydligt allvarligare än det som propositionen föreslår.

Herr talman! Rolf Sellgren har sagt så mycket här i dag att jag nästan inte vet var jag skall börja. Han frågar vilka konsekvenser vårt yrkande om bifall till motion 152 får, trots att han vet att det kommer att fungera mycket bra. Det finns inga som helst problem på den punkten. Det är bara ett försök till undanglidning som ligger bakom Rolf Sellgrens fråga. Rolf Sellgren var tidigare inne på vad som-ligger bakom oron hos personalen. Enligt honom beror den på felaktig information. Hade personalen fått riktig information, så hade denna oro lagt sig, säger Rolf Sellgren. Denna chans har ni haft i flera månader. Varför har ni inte kunnat övertyga personalen? Den har precis samma uppfattning nu som den hade för ett par månader sedan, innan den här propositionen lades fram. Sedan säger Rolf Sellgren att vår reservation står i strid med fackets uppfattning. Var får Rolf Sellgren det ifrån? Facket står bakom reservationen. Representanter för SF, TCO-S och SACO har precis den uppfattning som vi fört fram i vår reservation. Jag begriper inte varifrån Rolf Sellgren har kunnat få en så befängd idé. Jag skulle vilja fråga Rolf Sellgren på samma sätt som vi i utskottet frågade generaldirektören: Vilket förslag tycker Rolf Sellgren är bäst — det förslag han utformade i televerkets styrelse eller det förslag som finns i propositionen?

Herr talman! Rune Johansson säger att vid ett bifall till reservation 4, som alltså intar den tredje ståndpunkten i den här frågan, skulle Tefab komma att fungera bra. Reservanterna i utskottet hävdar att Tefab skall behållas i sin nuvarande form som ett särskilt dotterbolag till televerket och att industridivisionen skall behållas som en del i verkets verksamhet i affärsverkets form. Och så säger Rune Johansson att det kommer att fungera bra. Men det är ju på den punkten som man på ett avgörande sätt går emot den omorganisation som televerket håller på att genomföra just nu. Man har långsiktigt sammanfört de här verkstäderna genom en gemensam ledning, trots att den ena industrin är en verksdel och den andra är ett dotterbolag. Det var därför jag frågade vad facket säger. Nu säger Rune Johansson, vilket var en direkt nyhet för mig, att facket — och han räknar upp alla de fackliga organisationerna — har godkänt denna del i reservationen. Det betyder att facket har växlat fot, man har ändrat ståndpunkt, för facket står bakom förslaget att Teli och Tefab skall slås samman. I frågan om rörelsen skall drivas i verksform eller bolagsform har vi skilda uppfattningar, men facket är med på att bolagen skall slås samman. Var står Rolf Sellgren som ledamot i televerkets styrelse? Vilket förslag tycker han är bäst? Jag har svarat på de frågorna när Bertil Zachrisson ställde dem, och jag svarade att jag tyckte det var ett utmärkt förslag inom televerkets styrelse att man skulle ge televerket möjlighet att verka friare och rörligare på marknaden för att kunna bredda sitt produktionssortiment. När sedan arbetsgruppen redovisade sitt resultat och när förhandlingarna hade skett mellan televerket och departementet och man kommit fram till den nya produkten, som presenterades i propositionen, så tyckte jag att det var ett framsteg då det gäller den målsättning man har att ge verket större frihet att fungera på den konkurrensutsatta marknaden. — Där står Rolf Sellgren.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten mer än nödvändigt, men jag måste säga att när det gäller diskussionerna om Teli/Tefab, så kan vi nog lugnt överlåta åt SF och Metall att klara av dem. Det som är väsentligt är just vårt förslag, att vi liksom personalen och televerket anser att Teli skall vara kvar som en integrerad del av televerket, där personalen skall vara anställd i affärsverket och kunna utlånas till holdingbolaget Teleinvest. Även om jag inte är överraskad, herr talman, så tycker jag ändå att det är ganska märkligt att uppleva hur Rolf Sellgren med cyklopisk envishet i dag försvarar ett förslag som är helt motsatt det han stödde för ett halvår sedan.

Herr talman! Jag vill inte att alla de påståenden som förts fram här skall stå oemotsagda och inte heller att det skall tas till riksdagens protokoll att personalen är orolig, utan att jag som ansvarigt statsråd säger några ord. Kritiken har kanske inte varit så stark i sak som den har varit i ord. Jag har hört här att propositionen är baserad på en högerfilosofi och att den innehåller vilda moderata tongångar. Jag har hört att propositionen delvis också behärskas av centerpartistisk yra. Jag har fått kritik från folkpartistiska tidningar och kommer att få mer av herr Wästberg i Stockholm om ett tag. Jag hart.o.m. fått uppleva att herr Henricsson, som företräder vänsterpartiet kommunisterna, har stått här och hållit eldande försvarspolitiska anföranden i vilka han betonat vikten av att det svenska försvaret upprätthålls. Allt detta gör att jag har en känsla av att det här förslaget kanske inte är så illa, att det är en ganska hygglig gemensam nämnare när allt kommer till kritan. Jag vill gärna säga att vårt televerk är ett av världens bäst skötta teleorgan. Vi har, trots att vi har geografin emot oss, en av de lägsta taxorna, och vi har en mycket hög teknisk standard. Det är från den utgångspunkten som vi nu har gått in för att ge televerket förutsättningar att arbeta effektivt och bra i framtiden. Jag vill också säga att det här inte i sig är fråga om ett dynamiskt förslag från regeringen, utan i huvudsak är resultatet av ett initiativ från televerket självt, där man gått till regeringen och begärt att få en hel del förändringar. Vi har jobbat ett år med detta inom kanslihuset och med televerket. Vi har jobbat ganska snabbt och effektivt och lägger nu fram ett förslag som man inom Nr 55 televerket säger tillgodoser de egna önskemålen — kanske inte fullt ut, men till stora delar. Här finns nu en oro bland de anställda, säger man, och det är alldeles riktigt. Men jag vill säga att den oron har inte skapats av de anställda, utan den är blott och bart konstruerad av makthavarna, enkannerligen de fackliga företrädarna. Precis så är det, herr Johansson. Det är de fackliga företrädarna inom televerket som står bakom era ståndpunkter. Statsanställdas förbund har ju sagt att förslaget skulle hota 30 000 jobb och att ÅL M och den övriga svenska teleindustrin skulle slås i spillror — visserligen stöder L M Ericsson detta, men det stör väl inte stora andar. De utländska multinationella jättarna tar över, säger man. Jag frågar: Har ni någon gång funderat över hur L M Ericsson skall kunna konkurrera med de utländska multinationella jättarna, om ni inte ens tilltror det svenska televerket att hemma på sin egen gård och med sitt eget material klara konkurrensen? Hur skall ÅL M Ericsson ute i världen — i Grekland, Sydamerika, Asien och Afrika — kunna klara konkurrensen med de multinationella jättarna, som ni i det här fallet är så förfärligt livrädda för? Den här oron har tagit väldiga proportioner: Glesbygdens teleproblem kommer att överlåtas till televerket, och de privata profithajarna kommer då att ta över i städerna. Så raseras ett av världens bästa telenät. De lägsta taxorna i världen kommer att rusa i höjden. T. o. m. vårt nationella oberoende skulle vara i fara — och här har ju också herr Henricsson på ett effektfullt sätt stött de försvarspolitiska ansträngningarna, vilket säkert gläder försvarsminister Krönmark. Men för man debatten från sådana här utgångspunkter och med så pass liten substans är det ju inte så underligt om de anställda blir oroade. Jag vet inte om jag tycker att det är så särskilt ansvarsfullt, speciellt inte eftersom förslaget till den här formen för verkstadsrörelsens verksamhet har fått stöd i remisserna av alla de fackliga organisationerna på den privata sektorn, och Landsorganisationen centralt har också hänvisat till detta. Jag måste säga att jag kände mig stå på en rätt hygglig grund även i det här avseendet. Sedan är det också så, herr Zachrisson — jag skulle kanske vända mig också till herr Johansson och flera andra — att generaldirektören för televerket så sent som den 1 december har avlåtit en skrivelse till riksdagens trafikutskott. Jag nämner det här brevet därför att televerket måste för framtiden samarbeta med den svenska tekniska industrin på det här området. Det måste ha frihet att göra det bl.a. för att LM skall kunna konkurrera på världsmarknaden — det var vi alla överens om. I brevet säger faktiskt generaldirektören: ”Det blir svårigheter att finna effektiva former för detta samarbete när Teli drivs i verksform och tilltänkta samarbetspartners arbetar i bolagsform.” Generaldirektören för televerket kan alltså egentligen sägas vilja ha den form vi har föreslagit, även om han kanske inte hade trott att det skulle kunna bli en majoritet för det i riksdagen. Herr Zachrisson säger att vi i onödan är inne och pillar på någonting som 163 fungerar så väl, men så är det alltså inte. Det är i princip televerket som har begärt det här. Televerkets främsta begäran när det gäller verkstadssidan var att vi skulle se till att vi inte har Teli på ett håll och Tefab på ett annat, utan att de slås samman till en enhet. Det var det viktigaste kravet. Sedan är det inte så viktigt om det sker i verksform eller bolagsform. Av någon outgrundlig anledning har socialdemokraterna hamnat på s.k. mellanhand här och föreslår status quo, vilket televerket verkligen inte ville ha. Socialdemokraterna vill ha larmdivisionen på bolag. Man vill ha Teleinvest på bolag. Och Telefinans vill man också ha på bolag — där går man t.o.m. längre. Men när det gäller verkstadsrörelsen kan man inte göra det televerket anser att man bör göra, det Landsorganisationen, Metall, SALF och SIF tycker att man bör göra och det LM Ericsson och den svenska industrin tycker att man bör göra för att konkurrera. Jag får därför säga att jag kanske inte tycker att kritiken är så väldigt stark i sak. Jag har, herr talman, begärt ordet av ett enda skäl. Jag vill nämligen kategoriskt och entydigt stilla oron — icke den oro som kommer från dem som jobbar utan den oro som de bibringats, bl.a. genom att Statsanställdas förbund innan propositionen ännu var framlagd var ute och informerade om påstått innehåll i denna proposition. Det är litet tråkigt när man på det sättet använder förhandsinformation och dessutom använder den något skevt. Jag vill kategoriskt och entydigt säga att om det är någonting som ger förutsättningar för televerket så är det den här propositionen, som ger möjlighet till rörlighet i fråga om bolagsbildningen över huvud taget, möjlighet för larmdivisionen att arbeta och möjlighet för verkstadsrörelsen att konkurrera i samarbete med televerket, i vilket det blir ett helägt dotterbolag, och i samarbete med andra bolag och främst L M Ericsson. Det är genom detta, som televerket i huvudsak begärt, som den svenska teleindustrin ges förutsättningar att arbeta för framtiden. Det är min fasta förvissning att alla ledamöter inte är nöjda och att det finns kritik att rikta från alla olika håll. Därför utgör propositionen den minsta gemensamma nämnaren — en minsta gemensam nämnare som televerkets generaldirektör säger ger televerket förutsättningar att arbeta inför 1980 talet. Låt oss nu gemensamt lugna de anställda. De skall ha jobb. De skall ha bra jobb, och de skall jobba för svensk teleindustri tillsammans med televerket i Övrigt och tillsammans med L M Ericsson — för televerket, för svenskt telenät och för Sverige.

Herr talman! Det är svårt att hålla tillbaka upprördheten när man hör Ulf Adelsohn stå här och tala om de anställda och de anställdas organisationer. Oron är skapad på felaktiga grunder, sade herr Sellgren, och Ulf Adelsohn drämmer i med att den är skapad av fackliga makthavare. Ulf Adelsohn vet inte mycket om fackliga organisationer — det är alldeles tydligt — och om den solidaritet och sammanhållning som gjort det möjligt för de anställda att skapa en position utifrån vilken de kan ta hand om sin egen vardag och sina egna jobb på ett helt annat sätt än förr. Det är den som gett Nr 55 dem möjlighet att också nu säga ifrån och ge uttryck för den oro som de känner. Det går inte för några fackliga ombudsmän i Stockholm att hitta på + någon oro som inte är grundad ute bland folk. Herr Adelsohn skulle ha sett de kommunalmän som besökte trafikutskottet. De var inte uppskrämda av de anställdas fackliga ombudsmän i Stockholm — de som kom från Nynäshamn, Vänersborg och alla de andra ställena. Det var ett mycket allvarligt samtal vi hade i utskottet, och den oro de uttryckte, uttryckte de med mycket kärva ord — det kan jag försäkra. Så som Ulf Adelsohn talar har arbetsgivarna talat i alla tider. Det är det sätt på vilket man bara slår undan den berättigade oro som alla de som arbetar i televerket och dess industrier i dag känner, därför att regeringen på rent okynne — jag hävdar det — gjort helt onödiga ändringar i det ursprungliga förslag som televerket lade fram och som var förankrat bland de anställda. Det förslag som nu är framlagt är sannerligen inte förankrat. Det öppnar vägen för en privatisering av televerket. Ulf Adelsohn är naturligtvis nöjd, jag förstår honom. Han har lurat mittenpartierna att ställa upp på det här. Han har fått igenom en moderat politik. Han har det t.o.m. i allmänhet så förspänt här att det alltid finns någon från folkpartiet eller centern som är beredd att stå upp och försvara hans förslag. Nej, herr Adelsohn, de här förändringarna tjänar inget annat syfte än att hålla Moderata ungdomsförbundet på gott humör.

Herr talman! Här hoppar nu kommunikationsminister Adelsohn in på sitt frimodiga sätt och gör gällande att det är osaklig kritik som framförs. Men i så fall är tusentals anställda vid televerket, som har satt sig in i den här problematiken, osakliga. Och det vägrar jag att tro. Det är folk som har jobbat med detta, yrkeskunniga människor som har erfarenhet avteleverkets arbete, vet hur det fungerar, och dessa människor är mycket kritiska och mycket oroliga. Jag tror inte att de är osakliga i sin kritik. De är tvärtom angelägna om att sakligt underbygga sina ståndpunkter. Jag vill än en gång säga att det här inte bara är fråga om organisation av ett svenskt verk. Det har en annan, längre syftande aspekt, nämligen om vi skall behålla och slå vakt om vår nationella teleindustri. Denna industri har i och för sig en stark koppling till datorerna, till framtidssektorer, som måhända kommer att vara bestämmande för strukturen på vår industri de närmaste decennierna. Det är en strategisk fråga, om detta skall ligga under hård kontroll av den svenska riksdagen för att vi skall ha möjlighet att slå vakt om denna viktiga framtidssektor. Jag har också velat betona, och jag kan fortsätta att illustrera det om det behövs, vilken betydelse telekommunikationer och data har för det moderna försvaret. Det fanns under Vietnamkrigets tid företag som för sina behov hade gjort sig beroende av amerikansk teleoch dataindustri. Men kriget i Vietnam, som var ett datorernas första krig, tog i anspråk så mycket av denna 165 moderna teknologi att företagen fick vänta på att få sina leveranser. Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsministern: Anser verkligen kommunikationsministern att vi, som har ett av Europas dyraste försvar, skall äventyra detta försvar, kanske sätta det ur spel, på grund av risken för utländsk insyn? Det är ju klart att om vi har utländsk utrustning, utrustning som är synkroniserad med andra makters resurser, då riskerar vi detta.

Herr talman! Jag skall börja med att hålla med kommunikationsministern på två punkter. Jag delar helt hans uppfattning om vikten av samarbete mellan Teli, Ellemtel och utvecklingsavdelningen på televerket. Men jag är övertygad om att detta samarbete gagnas bäst av om Teli är kvar inom affärsverket. Jag delar också kommunikationsministerns uppfattning när han i propositionen skriver att ”affärsverksformen inte alltid är den lämpligaste för att bedriva konkurrensutsatt verksamhet”. Det är helt riktigt. Men i klartext betyder det att bolagsformen är att föredra endast undantagsvis. Teli hör inte till de undantagen. Det gagnas bäst av att få vara kvar i affärsverket. Jag kan inte underlåta att göra samma påpekande som Bertil Zachrisson gjorde. Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet från kommunikationsministern. I så fall har kommunikationsministern chansen att ta tillbaka yttrandet att oron är skapad av de fackliga makthavarna. Vilka är dessa makthavare? Är det organisatörer, jobbare i verkstaden i Vänersborg och i de andra verkstäderna? Eller är det kommunikationsministern? Tror kommunikationsministern inte att de anställda exempelvis i Vänersborg, som sysslar med tekniskt högt kvalificerad utveckling, vet vad de talar om? Var det ett allvarligt menat uttryck av kommunikationsministern, så var det oanständigt.

Herr talman! Jag vill mycket kort bemöta detta genom att säga följande. Tre veckor innan propositionen lades fram fick vi besked till departementet om opinionsmöten som arrangerades av Statsanställdas förbund. Vi har också fått ta del av papper som då delades ut om propositionens innehåll. De var helt osakliga. Där sades: ”Era jobb är hotade. De multinationella jättarna tar över. Storstädernas feta bitar går till de multinationella jättarna.” Jag vill gärna hälsa herrarna välkomna upp till departementet i morgon, för där finns en del av dessa papper kvar. Jag vet inte i vilket syfte detta gjordes. Det kanske var en befogad oro då. Men om den var det, borde man när propositionen kom ha ordnat nya möten och talat om att så var det inte. Jag kan garantera herr Johansson, som har anslagit en saklig ton i debatten, att så är det inte. Det finns inte någonstans i propositonen något förslag att vissa delar av det svenska telenätet skulle överlåtas eller utackorderas. Vad det är fråga om är hur televerkets tillverkning skall ske, om den skall ske som i dag och Nr 55 uppdelad på bolag och verkstad, om den skall ske helt i verksform eller om den skall ske i bolagsform. Televerket har sagt att det viktigaste är att det blir en samordning. Bertil Zachrisson kritiserar mig för att jag helt omotiverat vill ändra den här organisationen. Men ni socialdemokrater vill ha kvar en uppdelning. Ni skall ha kvar Tefab som ett bolag, vilket ju måste vara något förfärande och sedan skall ni ha kvar Teli i verksform. Ni har kvar just den splittring som det enligt vad televerket har sagt är mest väsentligt att få slippa. Bertil Zachrisson säger att detta är någon sorts högerpolitik. Jag kan inte förstå att bolagsformen för industritillverkning är något som speciellt det parti som jag företräder skulle förespråka. Men om ni säger det, så gärna det — då står vi ensamma för den uppfattningen att tillverkningsindustrin sker normalt i bolagsform. Jag är övertygad om att ni egentligen håller med om att bolagsformen är den normala. Det håller ju LO med om, och det är den modell som vi har i Sverige. Ni anser ju inte att det är ett spår konstigt att exempelvis Gävle Vagnverkstad, som ägs av SJ, bedrivs i bolagsform. Jag har inte hört en enda socialdemokrat beskärma sig över denna fasansfulla situation. När det gäller den här industrin är bolagsformen ännu viktigare för att man, som generaldirektören för televerket säger, smidigt och bra skall kunna samarbeta med bl.a. L M Ericsson och övriga bolag. Det är precis detta det gäller. Om vi ger televerket de bästa förutsättningarna för dess arbete finns det ingen anledning att vara så otroligt orolig. Jag tror inte att herr Henricsson ens själv inbillar sig att jag med öppna ögon vill sätta försvaret ur spel. Tvärtom blir det nu möjligt att inom televerkets koncernram tillverka elektriska komponenter, vilket skulle stärka de svenska försvarsförutsättningarna. Det har förut inte kunnat ske.

Herr talman! Ja, visst är det högerpolitik, herr Adelsohn! Det här kan vi ju studera i Margaret Thatchers England, där precis den här utvecklingen har skett, liksom i Holland, och högerpartiet i Norge jobbar frenetiskt för att introducera den här modellen, så visst är det klassisk högerpolitik. Men sedan försöker herr Adelsohn det lilla fula tricket att blanda ihop två saker. En sak är frågan om teleindustrierna, och den har Rune Johansson utförligt behandlat. Vad vi här kritiserar är i och för sig inte vilken arbetsform man använder. Det går att använda båda formerna. Men herr Adelsohn använder detta som något slags schackproblem, som skall hyfsas, så att säga. Vad vi säger är att vi är inne i en omställningsprocess. Och visst är det här någonting som, när man tittar på det utifrån, ser litet rörigt ut — det medger jag gärna. Men vi tror att televerket kan behärska den process som pågår där utan pekpinnarna från statsmakterna som helt i onödan skapar oro bland de anställda. Dessa har redan nog med bekymmer. Låt dem sköta det de har att göra; vi tror att de klarar av det. 167 Det andra problemet gäller försöket att förändra televerket i grunden. Det är ett mycket försåtligt försök och mycket skickligt gjort i propositionen. Det ser bitvis så oförargligt ut att en centerpartist mycket väl kan åka hem och citera vissa delar av propositionen och säkert också lugna vissa upprörda känslor. Men sedan åker herr Adelsohn till dem han representerar och citerar där andra delar av propositionen, och det är just de delarna som successivt öppnar möjligheter för en privatisering av televerket. Det här är ingen barnkammare, herr Adelsohn. Multijättarna på det här området jobbar inte för ro skull. De är inte ens bara affärsföretag — det känner vi till från Latinamerika — utan det ligger stora politiska intressen bakom de här företagen. Och det är för dem som herr Adelsohn nu — jag antar att det inte är aningslöst, eftersom jag tror att Ulf Adelsohn är klokare än så — medvetet öppnar dörren därför att han vet att det tjänar hans politiska syften. Det är lika bra att detta blir utsagt. Det här är klassisk högerpolitik. Det är bara synd att folkpartiet och centern har blivit så grundligt lurade.

Herr talman! Kommunikationsministern säger nu att de här nya bolagen skall börja tillverka komponenter. O.K. De har gjort en del tidigare. Men det förhåller sig så här, att när försvarsmakten skall göra en upphandling enligt upphandlingsförordningen, så skall det tas in anbud, och då kommer dessa stora företag med sin strategiska styrka att kunna lämna det lägsta anbudet. Det ligger i sakens natur. Här har man ju också sagt ifrån att vi icke får subventionera dessa verkstäder och att vi icke får medverka till att de på något vis får gynnas, trots att de är svenska. Detta innebär ju den risk som vi tidigare här har påtalat. Det är intressant — det vill jag till slut säga — att andra länders nationella teleoch dataindustrier vårdas som barn av sina stater. Varför gör inte vi detsamma i Sverige? Varför inte slå vakt om en framtidssektor och se till att den verkligen blir vår och står under kontroll av oss? Varför ens riskera — som vi nu gör på ett alldeles tydligt sätt — att öppna för andra krafter, som har andra intressen än våra egna?
Herr talman! Helt kort! Kommunikationsministern frågade varför vi är så rädda för bolagsbildning. Vi är inte alls rädda för bolagsbildning. Men om man skall bilda bolag, då skall det vara ett komplett företag, då kan det vara acceptabelt. Televerket och Teli befinner sig inte i den situationen att det är lämpligt, med tanke på utvecklingen och framtiden, att denna verksamhet bryts ut ur affärsverksformen. I propositionen uttalas rädsla för att Teli skall bli otillbörligt gynnad. Ni är rädda för att den inte skall konkurrera på lika villkor. Sedan säger ni att till följd av bolagsbildningen skall volymen på exportmarknaden öka. Tala om för mig, herr kommunikationsminister: Vilka konkurrenter skall det lilla Teli ta itu med på exportmarknaden?

Herr talman! Sven Henricsson säger att vi skall subventionera och gynna våra industrier på detta område på samma sätt som man gör i andra länder. Det är nästan rörande. Först är herr Henricsson en varm försvarsvän, och sedan föreslår han att vi skall subventionera och gynna L M Ericsson, som i detta fall är vårt internationella flaggskepp. Det är väl ändå så att det är L M Ericsson som konkurrerar på världsmarknaden, inte realiter televerket. Jag uppskattar detta och ser fram emot den subventionering, det gynnande och den smekmånad som vi kommer att få vpk, moderaterna och L M Ericsson i en härligt skön förening. Jag blir så förvånad över den kritik jag uppbär här, herr talman! Den är så ny för mig. Sedan vill jag bara säga till herr Zachrisson entydigt och klart att vi inte är ute efter någon engelsk modell, det s.k. nollalternativet. Låt mig entydigt och klart säga att det finns inte något sådant intresse bakom den här propositionen. Det här är helt enkelt en fråga om att ge televerket vad man begärt, nämligen en samlad organisation för sin tillverkningsindustri. Jag vet inte på vilket sätt multijättarna plötsligt skulle komma in. Jag har hört herr Zachrisson i två repliker till Rolf Sellgren och två till mig, där han inte med ett ord anger på vilket sätt dessa multinationella jättar skall komma in i sammanhanget. Jag vill bara för min del konstatera att jag tror att televerket här får en tillverkningsform som är rationell. Det blir bra. Jag vill säga till Rune Johansson att meningen i och för sig inte är att televerket alltid skall ut på världsmarknaden. Meningen är främst att vi skall ha ett samarbete mellan televerket, dess helägda dotterbolag, L M Ericsson och övriga industrier på den svenska datamarknaden. Det är i huvudsak de övriga industrierna som skall exportera. Det är så här det är tänkt. Jag vill därför sluta med att citera vad generaldirektören för televerket har sagt till utskottet: ”Det blir svårigheter att finna effektiva former för detta samarbete när Teli drivs i verksform och tilltänkta samarbetspartners arbetar i bolagsform.” Med detta har generaldirektören sagt att båda delarna bör vara i bolagsform. Med detta kan vi lugna de anställda. De skall få jobb och bra jobb. Vi skall arbeta vidare på detta, och jag hoppas att härmed även ha lugnat herr Rune Johansson. Jag tror inte att jag lyckas lugna herr Zachrisson.

Herr talman! Det förslag om vissa ändringari televerkets organisation som vi nu behandlar har föranlett en intensiv debatt, och det har uppmärksammats i pressen, främst på de fem orter som har televerkstäder. Jag kommer själv från en av de orterna. Televerket sysselsätter omkring 44 000 personer, varav drygt 4 000i de fem verkstäderna. I verkstäderna är det en stor andel kvinnlig arbetskraft jämfört 169 För sysselsättningen på många orter och för service över hela vårt land har televerket en mycket stor betydelse. Det är därför angeläget att televerket och dess verkstäder kan fortsätta att vara framgångsrika. Vad gäller verkstäderna leder den tekniska utvecklingen på området till en övergång till elektroniktillverkning, vilket i sin tur kan innebära risk för minskad sysselsättning. Därför är det av betydelse att verkstäderna kan öka avsättningen och därigenom undvika sysselsättningsminskning. Det var bl.a. mot den bakgrunden som televerkets ledning hos regeringen anhöll att få göra organisationsförändringar. Man framhöll därvid att man syftade till ändringar som skulle ge större ekonomisk handlingsfrihet för verket och en bättre marknadsanpassning av verksamheten för att därmed bättre tillgodose verkets huvuduppgift — att förse de svenska konsumenterna med moderna och billiga teletjänster. För de fem verkstäderna föreslog televerket en samordning. Man framhöll att för att en effektiv samordning skulle vara möjlig borde verkstäderna tillhöra samma juridiska person, och man föreslog att verkstäderna skulle sammanföras under televerkets industridivision. Regeringens förslag tillgodoser de allmänna krav som framfördes av televerket, även om regeringen inte exakt föreslår de lösningar som verket då förordade. En av avvikelserna är att regeringen föreslår att verkstäderna samordnas i ett helägt dotterbolag till televerket i stället för i industridivisionen. Detta förslag har ju diskuterats mycket här i kväll, och det har kritiserats hårt av fackföreningar vid Telis verkstäder. Man har velat göra gällande att just bolagsbildningen skulle utgöra ett hot mot verkstädernas framtid. En annan del av propositionen som kritiseras gäller den avgränsning mellan verkets monopolområde och konkurrensutsatta områden som redovisas i propositionen. Från kritikernas sida framhålls att man riskerar att privata intressen skall kunna ta över de ekonomiskt bästa delarna av televerkets verksamhet. Mot bakgrund av bl.a. de många ifrågasättanden av propositionens innehåll och inriktning som förekommit väckte vi sju centerpartister från län med televerkstäder motionen 167. Denna motion tillkom efter det att vi tagit del av synpunkter från de anställda vid verkstäderna. Herr talman! Jag har begärt ordet i egenskap av första namn på denna motion, och jag vill något beröra de frågor som vi tar upp i motionen och den behandling som de har fått i trafikutskottet. Det första yrkandet i motionen gäller frågan om följderna av den något ändrade gränsdragningen mellan monopolområdet och de konkurrensutsatta områdena. Vi framhåller i motionen att det är väsentligt att förändringarna inte får ge möjlighet till en utveckling som kan innebära att andra intressen tar över de ekonomiskt bästa delarna i televerksamheten, eftersom det bl.a. skulle försvåra och fördyra televerkets rikstäckande verksamhet och service. Av rättviseskäl och ur regionalpolitiska synpunkter är det av största betydelse att televerkets service kan ges på likartade villkor och till lika kostnader över hela vårt land i framtiden. Nr 55 Med hänvisning till detta hemställde vi i motionen att riksdagen skulle uttala att ändringarna i gränsdragningen mellan televerkets monopolområde och konkurrensutsatta områden inte får leda till försämrade förutsättningar för televerket att bedriva en rikstäckande verksamhet och service. Utskottsmajoriteten skriver positivt om våra synpunkter och yrkanden i motionen. Men man säger att de synpunkter och krav som framförs i motionen synes vara tillgodosedda, varför utskottet föreslår att motionen lämnas utan riksdagens åtgärd.

Speciellt som det finns många som hyser farhågor för att den ändrade gränsdragningen kan vara inledning till en privatisering inom området finns det enligt motionärernas uppfattning anledning för riksdagen att göra ett klarläggande uttalande i frågan. Det stämmer väl med vad utskottsmajoriteten uttalar i sin positiva skrivning om motionen, och det stämmer helt med vad som står i reservationen 1. Jag vill därför yrka bifall till motion 167, yrkande 1, vilket helt överensstämmer med hemställan under p.1b i reservation 1. Herr talman! Jag vill även ta upp den andra frågan som behandlas i vår motion, nämligen televerkets och därmed samhällets ansvar för verkstäderna efter bolagsbildningen. Jag vill för att undanröja varje eventuellt missförstånd betona att vi sju motionärer stöder regeringens och trafikutskottets majoritets förslag om att verkstäderna skall samordnas inom ett av televerket helägt dotterbolag. Detta framgår av motionen. Med hänsyn till kritiken mot bolagsbildningen och de farhågor som uttalats bör det erinras om att bolagsbildningen inte har föreslagits för att skada eller göra det svårare för verkstäderna och deras drygt 4 000 anställda. Tvärtom har ju frågan om samordning aktualiserats för att ge verkstäderna bättre förutsättningar att framgångsrikt möta framtiden och lösa uppkommande problem. Som utskottsmajoriteten så riktigt framhåller skapar teknikutbytet omställningsproblem för verkstäderna. Det är därför av avgörande betydelse för sysselsättningen att televerket kan öka försäljningsvolymen, och man framhåller att bolagsformen och samordningen skall ge Teli större möjligheter att spela en positiv roll i den svenska elektronikindustrins utveck 171 Det är av största betydelse att samhällets ansvar för televerkstäderna inte minskar på grund av organisationsändringarna. Det är ju farhågor för att samhällets ansvar skulle minska som framförts i kritiken mot bolagsbildningen. I motionen framhöll vi — Rune Johansson har varit vänlig att citera motionen här i kammaren — att det enligt vår uppfattning finns anledning för riksdagen att i samband med godkännande av föreslagna organisationsförändringar uttala att televerket kommer att ha fortsatt och egentligen oförändrat ansvar för verksamheten inom verkstadsrörelsen. Yrkandet i motionen har detta innehåll. Trafikutskottets majoritet understryker att bolagsbildningen inte på något sätt innebär att televerkets ansvar för industriverksamheten minskar. Man hänvisar till att fördragande statsrådet i propositionen framhållit att verksledningen och televerkets styrelse bär ansvaret för att de samlade resurserna används på effektivaste möjliga sätt. Det är värdefullt att detta fastslås i utskottsbetänkandet. Däremot föreslår inte trafikutskottets majoritet att riksdagen skall göra ett uttalande i denna fråga. Jag tycker för egen del att det vore välmotiverat med ett sådant uttalande. Eftersom organisationsförändringen har föranlett så många ifrågasättanden, skapat oro bland de anställda osv., är det lämpligt att det fastslås genom ett riksdagsuttalande att bolagsbildningen inte minskar televerkets och därmed samhällets ansvar för verkstäderna i framtiden vad gäller exempelvis sysselsättning, produktion, produktutveckling och marknadsföring. Det är de frågorna som tas upp i den andra delen av motionen och i motionsyrkande 2. Herr talman! För att undanröja varje tvivel om att televerkets ansvar för industriverksamheten kommer att vara oförändrat efter organisationsförändringen anser jag att riksdagen i enlighet med vårt motionsyrkande bör göra ett uttalande härom. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till motion 167, yrkande 2. Detta yrkande avstyrks i utskottets hemställan under mom. 6 c. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det var närmast beklämmande att höra Martin Olssons reträtt i den här frågan. Här får ni, sju centerpartister, stora rubriker i lokalpressen som Telis räddare. Sedan står ni inte för vad ni har föreslagit, utan godkänner propositionens innehåll. Men ni kan vara säkra på att det här kommer att ge eko i era hemregioner! Varför motionerade ni? Ni måste ha motionerat därför att ni inte godtog vad som stod i propositionen. Och nu ställer ni till 100 26 upp bakom utskottsmajoriteten och propositionen! Jag vill påstå att detta är ett gallerispel på ganska så hög nivå. Det är ett gallerispel från Martin Olssons sida som jag tar avstånd från. Nr 85 Låt mig än en gång citera andra yrkandet i motionen. Det lyder: ”att ett genomförande av den i propositionen föreslagna organisationsförändringen av televerkets verkstadsrörelse inte får medföra att televerkets ansvar för i är é ä z ä verksamheten EE ; Det kanvbär varken mer eller Hiindre. än att ni = Vissa åtgärder på kräver att Fel skall önäg kvar inom affärsverket. Jag hoppas att ni sex andra teleområdet centerpartister är helt på det klara med det krav ni har ställt.
Herr talman! Med anledning av det sista Martin Olsson anförde vill jag påminna om att utskottet på s. 17 i sitt betänkande skriver: ”Utskottet vill understryka att bolagsbildningen inte på något sätt innebär att televerkets ansvar för industriverksamheten minskar. Som föredraganden framhåller bär verksledningen och televerkets styrelse ansvaret för att de samlade resurserna används på effektivaste möjliga sätt.” Detta hänvisar utskottet till när man sedan föreslår att riksdagen lämnar motion 167 utan riksdagens åtgärd.
Herr talman! Jag vet inte vilka tidningar Rune Johansson syftade på då han talade om rubriker. Jag läser min hemorts tidningar. I den socialdemokratiska tidningen är det nästan dagligen grova påhopp på oss båda som representerar centern från det området. Om Rune Johansson har hittat några positiva rubriker i sin orts tidningar, så måste de tolka motionen på ett annat och bättre sätt än man velat tolka den i min hemorts tidningar. Jag skall inte onödigtvis citera de rubriker som har förekommit, men jag kan ändå nämna att där talas t.ex. om vårt deltagande i slakt av televerket under ledning av styckmästare Adelsohn. Sådana uttryck är det vi är vana att läsa i tidningarna, och de inspireras av att man vill använda frågan till en så frän kritik som möjligt mot centern. Jag vet inte vad Rune Johansson har emot vår motion. Som jag förstår citerade han den positivt i sitt anförande och anförde ingen kritik mot den. I det andra motionsyrkandet säger vi att riksdagen bör uttala att ett genomförande av den i propositionen föreslagna organisationsförändringen av televerkets verkstadsrörelse — det syftar självfallet på att man samordnar televerkstäderna på det sätt som föreslås i propositionen — inte får medföra att televerkets ansvar för verksamheten minskar. Kan det vara fel att riksdagen fastslår det? Snarare är det vad som måste fastslås för att undanröja varje tvivel om att samhället skall fortsätta att ta sitt ansvar. Den kritik som har rests mot bolagsbildningen bygger mycket på påståendet att samhällets ansvar inte skulle vara lika stort för en verksamhet som bedrivs i bolagsform. Därför är det viktigt att göra de här klarläggandena och att personalen får känna arbetsro och trygghet i fortsättningen efter de många debatterna. Då hoppas jag att jag har förklarat detta. Sedan har jag antecknat 173 någonting om att det här var ett spel för galleriet som Rune Johansson tog avstånd från. Jag beklagar om han inte tycker att det är riktigt att samhället tar ett ansvar och att riksdagen bör göra ett uttalande i en fråga som har diskuterats så mycket bland de närmast berörda. Herr talman! Rolf Sellgren sade att det var mycket överflödigt med ett uttalande av riksdagen. I mitt inlägg citerade jag utskottets positiva skrivning men lade till att jag med hänsyn till frågans karaktär ansåg det lämpligt med ett riksdagsuttalande.

Herr talman! Jag vill först uttrycka förvåning över att regeringen nu vill slå sönder ett enhälligt beslut i riksdagen så sent som våren 1980 och som innebär att Teli själv skulle ges möjlighet att samordna sin verksamhet. I motion 1980/81:166 har jag tillsammans med några partikamrater gått emot förslaget att hela industriverksamheten skall bedrivas i bolagsform fr.o.m. den 1 juli 1985. Vi anser att en sådan omställning medför stora risker för de mest utsatta verkstäderna. Eftersom jag är från Sundsvall känner jag mig självklart särskilt oroad, då en av verkstäderna bedriver sin verksamhet där. I motsats till dem som ställer upp för propositionen tror jag inte att organisationsförändringen kommer att leda till en bättre och konkurrenskraftigare Teli. Jag tror däremot att om Teli på egen hand får genomföra sin organisationsförändring, så kommer det att innebära att man bättre kan klara övergången till elektronik och de övriga problem som man kommer att möta. Nu skall ingen förvånas över den moderata privatiseringsvåg som drar fram i regeringen, men jag är förvånad över att centerns ledamöter åker med så följsamt. Jag kan förstå den reaktion och den indignation över centerpartisterna Martin Olsson och Margit Odelsparr som har kommit till uttryck i många olika sammanhang från de anställda vid Teli i Sundsvall, speciellt när de båda tidigare i allmänna ordalag gjort sken av att de ställer sig bakom de anställdas krav. Det har talats mycket här i debatten om att det råder oro, och jag vill understryka att så är fallet. Stark reaktion har också märkts inte minst från centerpartister vid företaget. Enligt centerns talesman vid televerkstaden i Sundsvall finns det ungefär 300 centerpartister som går emot propositionen och utskottsmajoritetens förslag. Men inte nog med det. Ledande personer bland centerungdomen och centerkvinnorna har också ställt sig avvisande till propositionen. Motionen av Martin Olsson m.fl. tar upp de regionalpolitiska hänsyn som måste tas vid organisationsförändringar, och det tycker jag självfallet är bra. Det är så bra att jag vill citera en del av motionen: ”Även om televerkstäderna överförs till ett dotterbolag måste enligt vår uppfattning televerkets och därmed samhällets ansvar för sysselsättning, produktion, produktutveckling och marknadsföring m.m. kvarstå oförändrat.” Det är mycket bra. Jag tycker därför att Martin Olsson inte skall urskulda sig och springa ifrån Nr 55 sin motion och sina berättigade krav enbart för att visa lojalitet mot en proposition som är helt styrd från moderat grundsyn. Det vore märkligt och skulle uppfattas som ett stort svek, om man inte kunde ansluta sig till socialdemokraternas reservationer nr 1 och 4. Gör ni inte det, åk då hem till arbetarna och stilla deras oro! Förklara för de 1 100 anställda vilka fördelarna är med majoritetens förslag!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

Herr talman! Föregående talare sade att jag, och kanske flera centerpartister, skulle ha ”lovat” att ställa upp för vissa saker, och det bör inte stå oemotsagt. Vi har haft två överläggningar med representanter för ledningen för fackföreningen vid Teli, och vi har tagit del av deras åsikter. Det var värdefullt att få höra synpunkter från ett håll där man kanske läst propositionen överdrivet kritiskt. Det var trots allt intressant. Vi tog alltså del av deras synpunkter, och vi lovade att inte motionera i den ena eller andra riktningen. Det enda som vi lovade — och det har jag också framhållit i en artikel, som kritiserats av en tidning, vilken tyvärr inte brytt sig om att publicera artikeln — var att jag klart sade till de teleanställda att vi skall resonera med de av våra kolleger som berörs av denna fråga. Det har vi också gjort. Jag tackar Bo Forslund för att han citerat ur vår motion samt för att han uttryckt sig positivt. Det är väldigt roligt att få sådant beröm för en motion. Jag behöver därför inte själv citera ur den. Jag måste ändå säga att jag tror att Bo Forslund bitvis har försökt att läsa motionen ungefär som på visst annat håll där man försöker läsa saker så kritiskt som möjligt. Motionen går inte emot propositionen — den syftar till klarlägganden. Då det gäller frågan om en avgränsning mellan monopolområde och konkurrensutsatta områden är det viktigt att en sådan avgränsning inte utvecklas så att man riskerar televerkets rikstäckande verksamhet osv. — jag framhöll det i mitt förra anförande. När det gäller bolagsbildningen är det klart utsagt i motionen att inom ramen för ett godkännande av propositionens förslag till organisationsändring skall riksdagen göra ett klarläggande uttalande, eftersom det finns så många som har kritiserat bolagsbildningen. Herr talman! Den föregående talaren måste ha misstagit sig på denna punkt. Informationen har kanske varit väldigt vinklad i det här fallet. Alla ledamöter i riksdagen får väl Statsanställdas förbunds tidning och ser den hätska kritik som på praktiskt taget alla områden riktas mot allt som kommer 175 från icke-socialistiskt håll. Då är det väl ingen som förvånas om kritiken även i det här fallet skjuter långt över målet. Herr talman! Jag är glad för det stöd som både Rune Johansson och Bo Forslund har uttalat för vår motion. Jag skall emellertid inte förlänga debatten ytterligare.
Herr talman! Martin Olsson säger att informationen är vinklad. Han ondgör sig över dagliga påhopp, främst då från den socialistiska pressen. Men, Martin Olsson, det beror ju på ert gallerispel och era svepande formuleringar. Skall vi ställa följande fråga: Anser inte Martin Olsson att de farhågor som de teleanställda — inkl. 300 centerpartister i Sundsvall — nu ser och den osäkerhet som alla känner inför framtiden saknar grund? Tror inte Martin Olsson att de har tillräckliga kunskaper om Telis verksamhet för att kunna bedöma vad den diskuterade organisationsförändringen innebär? Jag vill påstå att personalen vet vad det här är fråga om. Den har satt sig in i den här frågan. Enligt min mening är det nonchalans mot de anställda: att först ge sken av att stå på personalens sida och väcka en motion för att sedan springa ifrån dem med svepande formuleringar, så att man inte skall behöva stödja socialdemokraternas krav. Herr talman! Jag vill beteckna detta som dubbelspel.
Herr talman! Om jag yrkar bifall till vår motion som innehåller två yrkanden och då yrkar bifall till båda dessa yrkanden, är det att springa ifrån en motion? Det var det värsta som jag har hört i fråga om synen på motionsbehandling. Vi har ju sett att många har funnit sig i att motioner blivit välvilligt behandlade och" glatt sig över en välvillig skrivning. Då har det kanske ibland förefallit som om motionären försökt att springa ifrån motionen. Men här har jag som motionär yrkat bifall till motionen. Det kan inte vara detsamma som att springa ifrån den, Bo Forslund. Beträffande förutsättningarna för en framgångsrik verksamhet i televerkstäderna vill jag säga att vi ju är ense om att samhället i fortsättningen måste ha ett stort ansvar för verksamheten. Vi bör även kunna vara ense om att det är viktigt att göra klara uttalanden i frågan, så att den befogade eller obefogade oro som har funnits bland de anställda kan skingras. Jag kan citera något av vad som uttalats av en person som rimligen borde känna till något om dessa frågor. Jag syftar på den tidigare statssekreteraren och numera generaldirektören Tony Hagström i televerket. När propositionen hade blivit känd betonade han i en skrivelse till de anställda, att han bl.a. med anledning av att nästan all industriell verksamhet i vårt land bedrivs i bolagsform, inte vänder sig mot bolagsbildningen. Vidare betonar han att omläggningarna till bolag inte på något sätt ändrar verksledningens ansvar för rörelsegrenarna. Han frågade varför man på vissa håll försöker skrämma televerkets personal med vilseledande sysselsättningsprognoser när självtillit bör vara den rätta inställningen. Televerket arbetar, säger han, inom en Nr 55 tillväxtsektor och har genom tidigare goda prestationer avsevärt bättre Torsdagen den möjligheter än något annat televerk i Europa att hävda sig i konkurrensen, 18 december 1980 Osv. Även de som är utsedda att svara för ledningen av televerket bör väl rimligen kunna bedöma den här saken. Jag tycker att ni skall sluta med skrämselpropagandan mot bolagsbildningen. Jag hoppas att den skrämselpropaganda som har bedrivits inte skall skada televerket och televerkstädernas framtid. Efter det beslut som vi snart kommer att fatta hoppas jag att det blir lugn, optimism och goda framtidsförutsättningar för våra televerkstäder.
Herr talman! Jag tycker att det är en hel del rundgång i Martin Olssons inlägg, inte minst i det senaste. Till sist vill jag bara konstatera att Martin Olsson nöjer sig med ordlek. Han är nöjd med att få en positiv skrivning med anledning av sin motion. Jag beklagar detta å de anställdas vägnar.

Herr talman! De flesta som har talat i denna debatt har velat bevara delar av televerksmonopolet som regeringen föreslår uppluckrat. Detta kan ge intryck av att propositionen innebär ett stort steg bort från televerkets monopol. Så är det inte. Propositionen innebär en liten, alldeles för liten, uppluckring av monopolet. Låt mig ta tre exempel. Abonnentväxlar, terminaler och växlar till telex, telefonistutrustning och modemer är och skall förbli statsmonopol här i Sverige i motsats till vad som är fallet i nästan alla andra europeiska länder. Vad är det som säger att konsumenterna får billigare och bättre varor och effektivare service bara därför att staten har monopol på produktion och försäljning? Varför skulle monopol vara bra på just detta område? Vidare föreslår han i propositionen att televerket skall finansiera en del av försäljningsverksamheten med en särskild kredit hos riksgäldskontoret. Det är naturligtvis riktigt att televerket skall kunna konkurrera också med krediter. Men varför skall man inte, som konkurrenterna, låna upp på marknaden? Konkurrenterna får i sin prissättning ta hänsyn till de reella kapitalkostnaderna. Det finns t.ex. finansbolag och en bra uppbyggd kapitalmarknad, där man kan hämta krediter. Om riksgäldskontoret ger televerket lägre räntor än vad konkurrenterna får när de finansierar sig på den öppna marknaden, innebär detta bara att skattebetalarna får stå för fiolerna, att det blir subventionerad prissättning. Det tredje exemplet: Telefax och teletex är och skall fortsätta att vara s.k. integrerade delar av televerkets verksamhet. Detta innebär i och för sig inget formellt monopol för televerket, men det ger televerket betydande praktiska 177 Televerket säljer sina apparater via det officiella 90 200-numret. Man ger ut en särskild katalog som ger ett mycket officiellt intryck, men där bara de abonnenter får stå med som har televerkets egna prylar. Testningsförfarandet ger televerket ett klar försprång framför konkurrenterna. Televerket vägrar att typgodkänna konkurrenternas teletexapparater. Det gert.ex. den absurda situationen, att man kan sitta i Tyskland med en apparat som inte är godkänd för det svenska telenätet och kommunicera med televerkets teletexapparater i Sverige. Alla dessa saker är allvarliga ur konkurrenssynpunkt. Allt tyder på att det är de svenska konsumenterna som förlorar genom bristen på konkurrens. Jag har på sista tiden träffat åtskilliga personer som sysslar med dessa saker och som varit förvånade över att Ulf Adelsohn kunnat lägga fram en proposition som är så slappt monopolistisk. Kommunikationsministerns vänner har då svarat: Ah, ni vet väl hurdan Ulf är! Han vill ha snabba beslut — sedan får det bli som det blir med principerna. Men jag undrar det? Jag tror att det trots allt finns en litet mer principiell bakgrund. De konservativa har oftast värnat om privatföretagarna men inte alltid om konkurrensen. Det är ingen slump att det är en konservativ handelsminister som hittills inte har släppt fram en välbehövlig ny och mera skärpt konkurrenslagstiftning. Men trots allt finns en sak som är värre i den här propositionen och behandlingen av den än det faktum att man bevarar monopolet på ett sätt som sannolikt höjer priserna och ger sämre produkter och service. Det gäller de bitar som berör yttrandefriheten. Modem är en sorts apparat som gör att man kan koppla dataanläggningar till telenätet. Modemen spelar därför en mycket viktig roll i den utvidgade kommunikation som datorsystemen innebär. Telefax är enligt flera bedömare stommen i framtidens tidningar, då tidningssidor direkt, via telenätet, kommer att förmedlas till abonnenterna. Teletex kan spela en stor roll som ett nytt massmedium, eller en del av ett sådant. Då är det naturligtvis mycket allvarligt om nya framtidsmedier, som delvis kommer att ersätta eller i varje fall komplettera dagstidningar, kommer att förmedlas på ett sätt och med apparater som gör dem som vill ge ut medierna och förmedla information via dem beroende av en statlig myndighet som hittills inte tvekat att utnyttja sina monopolfördelar. Det är symtomatiskt och anmärkningsvärt att ordet yttrandefrihet inte finns med i propositionen, inte i utskottsmajoritetens skrivning och inte heller i utskottsminoritetens skrivning. Det har inte heller funnits med i något av de anföranden som utskottsminoritetens talesman — som varit utbildningsminister och haft hand om yttrandefriheten — har hållit i dag. Det är ett allvarligt tecken. Jag förutsätter att regeringen kan komma igen och se till att televerket inte får ett fortsatt monopol på de områden inom dess verksamhet som har betydelse för framtidens yttrandefrihet.

Herr talman! Riksdagen antog så sent som i mars ett uttalande om ett helägt holdingbolag, Teleinvest AB. Det var ett enigt trafikutskott som lade fram förslag till detta. Personalen på alla nivåer inom Teli ställde upp på detta och såg en ljusning inför framtiden. Man kunde konstatera att ägaren, staten, var villig att satsa offensivt på sitt företag. Det var därför med bestörtning man mottog beskedet om förslaget att bilda aktiebolag av televerkstäderna. Man kunde konstatera att regeringen i stället för att följa riksdagens beslut lade fram en proposition byggd på de i mars avslagna moderata motionerna, vilket upplevdes som mycket märkligt. Den proposition som vi i dag skall ta ställning till är också enligt min uppfattning ägnad att inge oro. Jag vill i korthet redogöra för Nynäshamns kommuns sysselsättningssituation. I länsplaneringen är Nynäshamn utlagt som regionalt centrum. Anledningen är avståndet till Storstockholm samt de dåliga kommunikationerna, som innebär långa och besvärliga resor för dem som tvingas att pendla. Trots detta omfattar utpendlingen i dag från kommunen ca 3 000 personer. Sysselsättningen är vikande. Jag kan som exempel nämna nedläggningen av cementtillverkningen i Stora Vika. Nynäs Petroleums problem är också väl kända. Dessutom har vi då omläggningen från elektromekanisk till elektronisk tillverkning, som i bästa fall innebär en reducering av antalet sysselsatta med 200 personer hos kommunens helt dominerande företag, Teli. Teli sysselsätter ensamt 1 500 personer, varav hälften kvinnor. Tillsammans med 16-årspuckeln, som är ganska stor i Nynäshamn, innebär detta att vi inom en 3-5-årsperiod i stället för en minskning av arbetstillfällena behöver öka sysselsättningen inom kommunen med 1 700 nya arbetstillfällen, om inte den redan stora utpendlingen skall öka ytterligare eller våra ungdomar tvingas flytta från kommunen. Inget av alternativen är godtagbart. Personalen vid Teliverkstäderna känner oro och rädsla för framtiden, något som de sannerligen inte förtjänar. De har trots ofta stora och svåra omställningsproblem lojalt ställt upp på den strukturförändring som redan ägt rum. De var också lojalt villiga att konstruktivt medverka till de fortsatta förändringar som var planerade. Dessa människor vet att utvecklingen går så fort inom elektroniken att man inte har råd att förlora en enda dag i utvecklingsarbetet. De vet också att ett litet bolag inte ensamt kan klara denna utvecklingskostnad. Dessutom vet de att företagets chans att i dag överleva är en mycket nära anknytning till ägaren, televerket. De är också medvetna om de multinationella företagens intresse att satsa för att överta leveransen av telematerial till världens kanske mest välskötta telebolag. Osäkerheten inför framtiden gör också att många, och då i första hand de välutbildade, redan söker annat arbete. De vågar inte längre lita på ägarens vilja att satsa på sitt företag. Samtliga utredningar som gjorts inom televerkstäderna visar på behovet av produktutveckling och nära anknytning till televerket. Herr talman! Det har från den borgerliga sidan sagts att de fackliga organisationerna helhjärtat ställer upp för propositionen och att det bara är några få som är emot den. Jag vill till kammarens protokoll läsa in ett uttalande som samtliga fackliga organisationer inom Teli, i Sundsvall, Nynäshamn och Vänersborg -- SACOY/SR, Statstjänstemannaförbundet, Statsanställdas förbund och SALF — har enats om, och det är i fyra punkter: 1. Televerket är i en internationell jämförelse och med nuvarande organisation ledande på telekommunikationsområdet. Vi har 50 96 lägre taxor och avgifter än t.ex. USA och Västtyskland. 2. Televerket och Teli måste även i fortsättningen vara en sammanhållen enhet för att garantera konkurrenskraftiga priser. 3. Omställningen från elektromekanik till elektronik pågår och en aktiebolagsbildning skulle vara ytterligare en komplikation — och mot de fackliga organisationernas bestämda uppfattning. 4. Inga sakliga fördelar med en aktiebolagsbildning finns redovisade. Jag vill instämma i detta uttalande. Att man från moderat håll är fast besluten att driva privatiseringen nästan till varje pris är väl i och för sig ingen större överraskning, men att både folkpartiet och centern så snart ändrar åsikt som från mars i år till nu kan man bara beklaga. Herr talman! Jag vill yrka bifall till alla de socialdemokratiska reservationerna vid detta betänkande.

Herr talman! Jag vill i all korthet ta upp en specialfråga i anslutning till behandlingen av denna proposition. Provningsrådet vid statens provningsanstalt har översänt en skrivelse till trafikutskottet om kontrollärenden. I utskottets betänkande finns inte ett dugg sagt om denna skrivelse, där vi framför mycket väsentliga synpunkter. Det gäller provningen av de apparater som är avsedda att anslutas till telenätet och som televerket ställer tekniska krav på. Det är här fråga om officiell provning, på vilken det ställs särskilda krav beträffande effektivitet, sakkunskap och opartiskhet. Att vår skrivelse inte omnämns och tydligen inte har blivit behandlad av utskottet tycker vi är synnerligen anmärkningsvärt, då riksdagen vid två tillfällen — åren 1972 och 1974 — tagit ställning till hur sådan provningsverksamhet skall organiseras och bedrivas. Vid de här tillfällena fastslog statsmakterna hur angeläget det är att ett allmänt förtroende skapas för hur den officiella provningen skall bedrivas. I beslutet underströks att det handlar om det skydd samhället kan ge den enskilde beträffande liv, hälsa, egendom och ekonomi. Jag vill framhålla — efter en åttaårig erfarenhet av verksamheten — att riksdagens beslut om den officiella provningen på vissa områden har tvingat fram genomgripande och för olika näringsutövare hårdhänta förändringar i - Nr 55 provningsverksamheten. Rådet har engagerat sig i att leva upp till statsmakternas intentioner. Som exempel kan jag nämna att det finns anställda som har fått välja mellan att helt ägna sig andra uppgifter och att ta anställning vid de officiella riksprovplatser som i fortsättningen fått ansvar för den officiella provningen. Förändringarna ansågs på sin tid vara så angelägna att det krävdes en särskild lagstiftning som reglerar dessa förhållanden — det är lagen om riksprovplatser m.m. I propositionen om televerket som vi nu behandlar, sägs att de hittills tillämpade principerna för officiell provning inte bör gälla för provning av den utrustning som är avsedd att anslutas till telenätet. Trots att regeringen i sin proposition konstaterar att det är fråga om officiell provning, blir alltså slutsatsen att televerket även fortsättningsvis skall utföra denna provning i egen regi. Kraven på opartiskhet får därmed vika, och televerkets engagemang i egen tillverkning och försäljning av dessa produkter anses vara godtagbart. Det är förvånande att televerket inte har insett att en förläggning av provningen utanför verket skulle stärka televerkets ställning som affärsdrivande organ. För att se till att den här lagstiftningen skall kunna föras ut i vardagslivet tillsatte statsmakterna ett särskilt råd för att behandla principiellt viktiga frågor på det här området. Det är statens provningsanstalts råd för provning, kontroll och legal metrologi. Rådet har en mångsidig sammansättning med representanter från myndigheter, näringsliv och fackliga organisationer. Det är detta råd som genom den här skrivelsen låtit höra av sig till utskottet och som pekar på de förhållanden som bör beaktas beträffande provningen av teleutrustningar. Jag vill än en gång framhålla att det är anmärkningsvärt att utskottet i sitt betänkande inte ens omtalar förekomsten av denna skrivelse eller de synpunkter den innehåller. Tiden medger inte att jag nu redogör ytterligare för innehållet. Jag kan endast konstatera att handläggningen måste te sig oförklarlig för dem som tidigare tvingats böja sig för de övergripande principer som statsmakterna fastställt för officiell provning och som nu måste konstatera att andra regler skall tillämpas då statlig affärsverksamhet är inblandad. Herr talman! Jag skall inte vid detta tillfälle ställa något yrkande i den här frågan. Jag vill emellertid uttrycka missnöje med behandlingen av den aktuella skrivelsen och avser återkomma i detta ärende vid ett senare tillfälle.
Herr talman! I ett förkortat inlägg vill jag konstatera att trafikutskottet trots flera reservationer är enigt på en viktig punkt, och det är att göra Teli-Tefab till ett livskraftigt och konkurrenskraftigt elektronikföretag med god lönsamhet. Reservanterna i utskottet vill behålla verksformen, medan propositionen och utskottsmajoriteten föreslår en samordning och bolags 181 bildning. De regioner som berörs av denna teleindustri är alla i behov av god och framtidsinriktad sysselsättning. Det må sedan gälla de näringssvaga Norrlandsområdena eller det industriundersysselsatta Vänersborg, för att nu ta några exempel. Ser man på kommunen Vänersborg, så visar det sig att inte mindre än drygt 850 personer är anställda inom Teli. Det innebär att ca en fjärdedel eller nästan 25 96 av alla industrisysselsatta i Vänersborg finns på detta företag. Att industriverksamhet av det här slaget är av avgörande betydelse för orten är en självklarhet som kanske inte behöver sägas, men det kan ändå ha sitt värde att notera detta också i den här debatten. Rune Johansson talade om utvecklingsarbete och värdet av samarbete och sade att detta måste stärkas. Det är bra, och det är ju både utskottsmajoritet och reservanter överens om. Men Rune Johansson sade också att affärsverken har större möjligheter att ta regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn. Till detta skulle jag bara vilja invända att affärsverkens historia på den punkten är långt ifrån fläckfri. Man kan emellertid konstatera att forskningsoch utvecklingsarbete är av central betydelse för Telis konkurrensförmåga. De omställningsproblem som verkstäder av den här typen kommer att drabbas av i framtiden kommer att vara aktuella, oavsett vilken företagsform verkstäderna drivs i. Därför finns det anledning att ta fasta på den mycket starka skrivning som trafikutskottets majoritet gör just beträffande de här aktuella avsnitten. Utskottet understryker att bolagsbildningen inte på något sätt innebär att televerkets ansvar för industriverksamheten minskar. Tvärtom måste de samlade resurserna användas på effektivaste möjliga sätt. Utvecklingsverksamheten är av vital, för att inte säga av avgörande betydelse. Utskottet säger att televerket utifrån sitt koncernansvar även i framtiden skall samordna den tekniska utvecklingen. Det innebär ett mycket nära samarbete med just televerkets utvecklingsarbete, och man har också fått televerkets ord på att detta samspel skall förbättras ytterligare. Jag kan inte underlåta att med några ord kommentera Bertil Zachrissons tal om att förslaget innebär att man här går emot facket. Fackets svar kommer ju från olika håll och ger en splittrad bild. Men ta inte till brösttoner, Bertil Zachrisson! I går när det gällde inrikesflyget på Bromma struntade Bertil Zachrisson i vad facket önskade. Den slutsats man kan dra av hans agerande under de här två dagarna är: Gärna fackligt inflytande, men bara när det passar herr Zachrissons partipolitiska syften. Herr talman! Självfallet kan det vara svårt att tvärsäkert säga vad olika företagsformer kan ge i framtiden, men att televerket för sin del är övertygat bestyrks av verkets beslut för några dagar sedan att i Vänersborg investera nära 30 milj.kr. i en ny verkstad. Det skall ses som ett bevis för televerkets tro på Telis framtid. Länets främste företrädare, landshövding Göte Frid i Älvsborgs län, kommenterade enligt en tidningsartikel beslutet med följande ord: Detta är den bästa garantin för sysselsättningen vid Teli i Vänersborg. Det är inte bara min förhoppning utan också min övertygelse att detta är ett riktigt konstaterande. Det innebär att man ur sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska synpunkter kan se framtiden an med tillförsikt, och utifrån det är jag beredd att stödja propositionen.

Herr talman! Först kort till Elver Jonsson: Svensk pilotförening är en viktig facklig organisation när det gäller att klara flygsäkerheten. Men jag har begärt ordet, herr talman, för att säga att för den händelse att den socialdemokratiska reservationen nr 4 inte vinner riksdagens bifall avser vi socialdemokrater att stödja den motion som Martin Olsson har yrkat bifall till.

Herr talman! I regeringens proposition 1980/81:20 föreslog regeringen i bil. 4 en höjning av läkemedelskostnaderna från 25 kr. till 40 kr. Samtidigt aviserade socialministern att hon hade för avsikt att lägga fram en proposition om högkostnadsskydd.

Vi reservanter utgick från att detta löfte av statsministern var allvarligt menat. I vår motion beträffande ökade kostnader vid medicinuttag har vi just pekat på vikten av att höjda kostnader kombineras med ett högkostnadsskydd. När vi i denna kammare torsdagen den 11 december debatterade socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 visste vi att statsministerns löften i sparplanen inte längre gällde. I debatten den 11 december i år framförde jag att propositionen om högkostnadsskydd var ett resultat av ett betänkande framlagt av den socialpolitiska samordningsutredningen. Jag framhöll också att när regeringen lägger en proposition på riksdagens bord grundad på denna samordningsutrednings förslag, då brister regeringen flagrant på tre punkter just när det gäller samordningsfrågorna. Först genomförs kostnadshöjningarna från den 1 januari 1981. Därefter föreslår regeringen att högkostnadsskydd skall genomföras från den 1 juli 1981. Regeringen vet att det är ytterst tveksamt om förhandlingarna med sjukvårdshuvudmännen beträffande nya sjukvårdsavgifter efter 1981 års utgång är slutförda i tid före ikraftträdandet. Jag vidhåller vad jag sade den 11 december, nämligen att det hade väckt respekt, om regeringen hade samordnat ökade kostnader med ett högkostnadsskydd i den första propositionen framlagd med anledning av den socialpolitiska samordningsutredningens förslag. Socialminister Karin Söder anförde följande i en replik till mig i debatten den 11 december: ”Däremot har riksdagen ofta fastlagt principer för hur olika sociala reformer skall utformas. Därefter har man — när riksdagen lagt fast principerna — gått till förhandlingar med berörda instanser.” Detta uttalande ställer de socialdemokratiska reservanterna sig bakom. Det sammanfaller med vår reservation, fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:17. Jag vill fråga: Var gick det snett? Vem har hindrat såväl statsministern som socialministern? Ni ville ju uppenbarligen ha en samordning men klarade inte av att få gehör för era intentioner. I sakfrågan gäller följande. Det är av avgörande betydelse att tidpunkterna för lagförslagens ikratträdande samordnas. Någon överenskommelse om hur ett högkostnadsskydd tekniskt och administrativt skall genomföras har ännu inte träffats. Inte minst återstår det att lösa ekonomiska frågor som berör sjukvårdshu Detta borde ha skett innan propositionen förelades riksdagen, eftersom det utan sjukvårdshuvudmännens medverkan inte är möjligt att genomföra ett högkostnadsskydd. Riksdagen bör därför i dag fatta beslut om att undanröja beslutet om de höjda medicinkostnaderna och fatta ett principbeslut om att prishöjningar och högkostnadsskydd genomförs vid en och samma tidpunkt. Vi förutsätter att en överenskommelse mellan berörda parter har träffats innan riksdagen i enlighet med socialdemokraternas uppfattning föreläggs en ny proposition i frågan. Herr talman! Sedan den socialpolitiska samordningsutredningen lade fram sitt betänkande har väsentliga höjningar aviserats för läkemedelsavgifter och avgifter vid läkarbesök. Vi anser därför att man i anslutning till överenskommelsen om nya sjukvårdsavgifter fr.o.m. år 1982 bör överväga frågan om ett rimligt antal läkarbesök och läkemedelsinköp innan kostnadsbefrielse inträder. Glöm då inte att också noga överväga hur sjukvårdande behandlingar skall beräknas i förhållande till läkarbesök och läkemedelsinköp. Det är nämligen inte uteslutet att trycket på den offentliga sjukvården kommer att öka om olika grupper av kroniskt sjuka, t.ex. psoriasissjuka och reumatiker, som i dag utnyttjar egna behandlingsanläggningar, inte får något större utbyte av det högkostnadsskydd vi här diskuterar. Detta framkom klart vid uppvaktning av utskottet från berörda grupper. Slutligen, herr talman: Låt mig peka på ett kuriöst förslag i propositionen — ett förslag som inte återfinns i socialpolitiska samordningsutredningens betänkande. Patienter som har rätt till kostnadsfria läkemedel skall i fortsättningen kunna välja om de vill avstå från kostnadsfriheten och i stället betala för medicinen. Det är ett förslag som man måste ställa sig ytterst tveksam till. Det innebär nämligen att patienten tvingas spekulera i vad som är eller eventuellt kan komma att bli lönsamt för honom. Vilka krav kommer inte detta förslag att ställa på läkaren, som skall ägna dyrbar vårdtid åt att råda patienten i fråga om vad som är lönsamt i nuläget och i det längre perspektivet inom ramen för tolv månader! Den bristande samordningen drabbar även här grupper för vilka höga läkemedelskostnader är betungande. På ett egendomligt sätt drabbar förslagen i sparplanen och även i denna proposition de svaga grupperna. På något sätt går det som en röd tråd genom både sparplanen och propositionen att det är just dessa grupper som skall drabbas hårdast. Är detta en tillfällighet? Man kan börja undra. Herr talman! Jag hemställer om bifall till det yrkande som är utdelat till ledamöterna och som lyder: C. som sin mening ger regeringen till känna vad i den till utskottsbetänkandet fogade reservationen av Sven Aspling m.fl. anförts om frågor som skall tas upp vid överläggningar med sjukvårdshuvudmännen, d. begär att regeringen efter överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen, förelägger riksdagen ett nytt lagförslag i frågan.
Herr talman! I proposition nr 73 föreslås ett s.k. högkostnadsskydd för personer med stort behov av sjukvård och läkemedel. Högkostnadsskyddet skall inträda först när en person gjort 15 läkemedelsinköp eller läkarbesök. Efter de 15 gångerna är man befriad från att betala för ytterligare läkemedelsinköp eller läkarbesök. Eftersom gränsen 15 gånger är satt så högt kommer ytterst få människor att kunna utnyttja den här kostnadsfriheten. I besparingspropositionen, proposition nr 20, föreslår regeringen kraftiga fördyringar för patienterna. Karensbeloppet för sjukreseersättning höjs, och det blir nästan en fördubbling av patienternas kostnader för prisnedsatta läkemedel. Regeringen fördubblar också patientavgifterna inom sjukvården. Dessa åtgärder kommer att drabba de stora sjukvårdskonsumenterna, dvs. de äldre, de handikappade och barnfamiljerna, och de kommer att drabbas mycket hårt. Man kan se regeringens förslag i besparingspropositionen som ett sätt att skyla över den mycket stora höjningen av avgifter och kostnader i samband med sjukvård. Förslaget om högkostnadsskydd blir nämligen ingen kompensation — om det nu var tänkt så — för fördyringarna. Vänsterpartiet kommunisternas principiella inställning är att all läkarvård bör vara avgiftsfri, och vi avser då även läkemedel och läkarbesök. Vpk har också under många år föreslagit ett slopande av avgifterna i den öppna vården. I propositionen 73 diskuteras också frågan om huruvida de kostnadsfria läkemedlen skall få vara kvar eller om de i fortsättningen skall ingå i gruppen prisnedsatta läkemedel. Det är oklart om regeringen anser att den här förmånen skall få vara kvar. I vart fall ges ingen garanti för att så blir fallet i framtiden. Vänsterpartiet kommunisterna menar att lagen vad avser de kostnadsfria läkemedlen skall fortsätta att gälla i oförändrat skick. Vi ansluter oss till de synpunkter som förts fram av bl.a. statens handikappråd, HCK och Diabetesförbundet i remissvar på delbetänkandet från socialpoli tiska samordningsutredningen. Exempelvis handikapprådet pekar på att de kostnadsfria läkemedlen är en viktig förmån framför allt för diabetiker, allergiker och epileptiker och menar att det blir en stor försämring för dessa grupper om de kostnadsfria läkemedlen tas bort. Särskilt viktigt blir det att värna om dessa grupper efter regeringens förslag om kraftigt höjda priser för läkemedel. I en annan motion från vänsterpartiet kommunisterna, nr 1979/80:419, tas upp ett gammalt krav som gäller ersättning för kostnad för glasögon. Synfel och nedsatt synförmåga är allvarliga handikapp för alla dem som drabbas. Vi menar därför att detta från ersättningssynpunkt borde klassas som handikapp där hjälpmedel behövs. Många barn föds med synfel. Många drabbas av synskador i sitt arbete eller genom olyckor. Alla drabbas vi av synsvaghet genom att vi blir äldre. Vetenskapen har i dag kommit långt när det gäller möjligheten att korrigera synfel med glasögon. Samtidigt har glasögon blivit allt dyrare, och detta gäller även den allra enklaste typen av glasögon. En risk med de höga kostnaderna är att man inte provar ut eller byter glasögon efter en synförsämring eller efter den synförändring som sker, och detta försämrar i regel ytterligare synförmågan. Glasögon är också ömtåliga ting som ofta utsätts för skador eller går sönder. Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år aktualiserat kravet på att kostnaden för glasögon skall inordnas i sjukvårdssystemet och lagen om allmänförsäkring. Vi tycker inte att de avtal som har träffats mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om fria glasögon för vissa grupper räcker. Glasögon är ett nödvändigt hjälpmedel för synskadade och bör därför infogas i sjukförsäkringssystemet. Det är ett rättvisekrav att den nuvarande kategoribegränsningen slopas. Herr talman! Vi i vänsterpartiet kommunisterna kommer också att rösta på det särskilda yrkande som Doris Håvik talade om. Herr talman! Med det sagda ber jag att på berörda punkter få yrka bifall till vpk-motionerna 419, 173 och 1530.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 17, där utbyggt skydd mot höga sjukvårdsoch läkemedelskostnader behandlas, är enigheten stor, för att inte säga total. De patienter med långvariga och allvarliga sjukdomar som nu får kostnadsfria läkemedel har ett mycket gott skydd mot höga läkemedelskostnader. Samtidigt finns det andra stora grupper sjuka som är i behov av läkemedel, men vilkas sjukdomar inte uppfyller kraven att de skall vara långvariga och allvarliga. För dessa grupper medför reglerna om prisnedsatta läkemedel ett visst skydd mot höga läkemedelskostnader. Trots denna förmån har det ansetts önskvärt att dessa patienter får en förbättring av skyddet. Förslaget i propositionen om ett högkostnadsskydd har utformats efter de principer som har legat till grund för utredningens förslag och som vid remissbehandlingen fått en bred uppslutning. Utskottet har således biträtt propositionsförslaget om att ett högkostnadsskydd bör införas. Utskottet förutsätter att de problem av bl.a. administrativ art som kan uppstå i anslutning till reformens genomförande kommer att lösas vid de kommande överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen. I den socialdemokratiska reservation som är fogad till betänkandet tas reformens ikratträdande upp. Det framhålls att man i samband med högkostnadsskyddets införande borde ha tagit taxehöjningen som vi beslutade om i förra veckan. Det är märkligt att när socialdemokraterna inte har någonting att komma med i sakfrågan angriper de ikraftträdandetiden. Man har valt den 1 juli 1981 som tid för ikraftträdandet med anledning av de överläggningar som måste ske med sjukvårdshuvudmännen före ikraftträdandet. Tiden för ikraftträdandet kommer inte att ha så stor betydelse, eftersom det inte kommer att gälla kalenderår utan tidpunkten för det första sjukbesöket eller det första läkemedelsuttaget. Vpk:s krav på att all läkarvård och därtill hörande behandling bör vara kostnadsfri i vad avser både läkemedel och läkarbesök har utskottet avstyrkt under en följd av år. Utskottet anser att riksdagen bör vidhålla sin tidigare uppfattning. Doris Håvik sade att det var ett kuriöst förslag att låta de kostnadsfria läkemedlen ingå i högkostnadsskyddet. Det skulle bli spekulation och dyrbart, eftersom läkarnas tid är begränsad. Jag tycker att det kan vara rätt enkelt. Har man det här kortet, bör man ju kunna ha en kolumn där man anger, om man har betalat eller om man har haft kostnadsfria läkemedel. Ser man att man har en fördel, kan man ju i efterhand betala de 15 gångerna och då få nytta av kortet i fortsättningen. Sedan vill jag lugna Inga Lantz med att vi kommer att ha kvar de kostnadsfria läkemedlen. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! På något sätt känns det pinsamt att jag skall behöva undervisa Elis Andersson om vad det betänkande innebär som kom från sociala samordningsutredningen, eftersom han har sitt namn under det. Det är så att högkostnadsskyddet skall gälla efter 15 läkarbesök, medicininköp eller sjukvårdande behandlingar. Därvid skall två sjukvårdande behandlingar räknas som ett besök. När vi satt i utredningen kostade ett läkarbesök 20 kr., medicin 25 kr. och varje sjukvårdsbehandling 10 kr. Vi pekar nu på de ökade kostnaderna: 25 kr. för läkarvården, 40 kr. för medicinen — och var kostnaden för sjukvårdande behandling till slut hamnar vet vi inte. Det skall fastställas i samband med överläggningarna med sjukvårdshuvudmännen. Elis Andersson vet väl att det står i betänkandet att man bedömer kostnader från 500 kr. och upp till 1000 kr. som orimligt höga. Det förslag jag pekade på är väl litet kuriöst, nämligen att man kan spekulera: När kommer jag snabbast till 15 besök och kan få fri läkarvård, medicin och sjukvårdande behandling? Gör jag det genom att betala min medicin eller skall jag avstå? — Detta är inte bra. Allt som kan bli föremål för tvekan och spekulation är olämpligt. Och när jag säger att detta system tar dyrbar läkartid i anspråk så är det högst berättigat, eftersom det alltid til syvende og sidst blir läkaren som i sådana sammanhang får råda patienten vid frågor som dessa: Hur många besök kräver min åkomma? Hur ofta behöver jag köpa ut medicin under en tolvmånadersperiod? Sedan är det väl egendomligt att den första proposition som läggs fram i anledning av en samordningsutrednings arbete — en samordningsutredning som arbetat i fem år — visar betydande brister just när det gäller samordningsfrågorna. Tycker inte Elis Andersson också att det är egendomligt att inte de uttalanden som finns i sparplanen, gjorda av landets statsminister, håller fram till dess socialministern lägger fram en proposition om högkostnadsskyddet? Han har ju tidigt sagt att kostnadsökningen skall ske samtidigt som högskostnadsskyddet införs. Jag trodde att ”samtidigt” även i centerpartistisk vokabulär var ”i ett och samma sammanhang”.
Herr talman! Elis Andersson sade att det finns ett gott skydd — när det gäller läkemedel och läkarvård. Det är fel. För det första höjer man priserna för läkarvården, för det andra höjer man priserna för läkemedel och för det tredje höjer man gränsen för sjukreseersättning. Och man höjer inte måttligt, utan det är nästan en fördubbling av kostnaderna. Vänsterpartiet kommunisterna har gått emot detta, och det har debatterats för en kort tid sedan här i riksdagen. Nu lägger regeringen fram det här förslaget om högkostnadsskydd som något slags kompensation eller plåster på såren. Men det här högkostnadsskyddet kommer att bli utan effekt, eftersom man har satt gränsen så högt som 15 gånger. Och de som drabbas hårdast av de här fördyringarna är de grupper som alltid drabbas hårdast av social nedrustning, fördyringar och omläggningar i andra sammanhang: de äldre, de handikappade och barnfamiljer. När det gäller de kostnadsfria läkemedlen säger Elis Andersson att de kommer att få vara kvar. Ja, jag kan också läsa ut det både av utskottets betänkande och av propositionen. Men hur länge får de vara kvar? I utskottets betänkande står det: ”Utskottet delar departementschefens bedömning att kostnadsfriheten t. v. bör finnas kvar i avvaktan på utfallet av reformen.” Det finns alltså inför framtiden ingen som helst garanti för att de kostnadsfria läkemedlen får vara kvar. Jag vet inte om Elis Andersson kan garantera det på något bättre sätt än vad regeringen har gjort i propositionen och vad utskottet gör i sin skrivning. I så fall skulle jag vara tacksam för ett besked om han menar något annat än vad som står i betänkandet.
Herr talman! Doris Håvik talar om samordning. Jag vill därför påminna om att vi tidigare, även under socialdemokratiska regeringar, har fattat beslut om taxehöjningar när det gällt läkemedel och läkarbesök, utan att knyta det till några andra förmåner. När det gäller prisnedsatta läkemedel har man också följt kostnadsutvecklingen förut. Varför skulle man inte kunna göra det nu, utan att koppla det till högkostnadsskyddet? Nej, det vore bättre om socialdemokraterna försökte driva resultatpolitik, i stället för att hänga upp sig på petitesser. Man säger att man har velat införa högkostnadsskyddet i samband med taxehöjningen därför att det skulle nedbringa kostnaderna. Vi kommer att få de här problemen även i framtiden, eftersom skyddet inte gäller kalenderår utan — som jag framhöll — från första besöket eller första läkemedelsuttaget. Jag förmodar att det även i framtiden kommer att bli taxehöjningar. Då kan det tänkas att den ena patienten har avverkat 14 läkarbesök eller läkemedelsbesök — 14 registreringar med andra ord — och den andra bara har en registrering. De kommer också att drabbas olika i framtiden. Därför tycker jag inte att frågan om tidpunkten för ikraftträdandet har så stor betydelse. Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt. Jag tror att många vill komma hem till jul i rimlig tid.
Herr talman! Elis Andersson säger att vi även under de socialdemokratiska regeringarna införde taxehöjningar osv. Om man inte vill debattera sakfrågan, återgår man gärna till flydda tider, och då är det alltid till socialdemokratiska regeringar man vill knyta an. 2 Ja, visst införde vi taxehöjningar, men kvintessensen i det hela var just att vi många gånger fattade principbeslut om att höjningar skulle ske. Sedan tog man upp de förhandlingar man skulle ha med sjukvårdshuvudmännen. Vi kom inte och satte oss vid förhandlingsbordet med bundna mandat och med fastställda taxor, utan när förhandlingen var avslutad, lade man fram ett förslag i riksdagen, som fattade beslut om tidpunkten för taxornas ikraftträdande. Nya taxor skall gälla från den 1 januari 1982. Förhandlingarna på sjukvårdsområdet skall ske nu. Man har inte kommit speciellt långt med dessa förhandlingar. Man kommer med all säkerhet inte att vara klar vid den tidpunkt då högskostnadsskyddet skall träda i kraft. Då är det redan beslutat vad taxorna skall vara för läkarvård och medicin, men ännu inte för sjukvårdande behandling. Hade det inte varit bättre om man kommit obunden till förhandlingarna och att vi här i riksdagen hade fattat det principbeslut som jag har berört i mitt inledningsanförande? Frågan om högkostnadsskydd är en petitess, säger Elis Andersson. Varför framförde inte Elis Andersson det i utredningen, när vi satt tillsammans och arbetade med denna fråga? Jag förstår inte detta resonemang. Avgiftshöjningen och införandet av högkostnadsskyddet måste sammanfalla i tid. Under det halva året fram till den 1 juli 1981, då de nya reglerna föreslås träda i kraft, får ju människorna betala de ökade kostnaderna utan att kunna tillgodogöra sig högkostnadsskyddet. I mitt anförande den 11 december pekade jag på kostnaderna för de föräldrar som måste köpa mat på apotek till sina barn därför att barnen på grund av svårartade åkommor inte kan äta vanlig föda. När jag nu tittar i lagtexten, kan jag inte klart utläsa vad man egentligen menar. Men går jag till förarbetena, finner jag att sådana matinköp inte ens skall omfattas av högkostnadsskyddet. Kostnaderna stiger på en gång från 25 till 40 kr. för dessa föräldrar. Den ökningen kommer föräldrarna att få betala fullt ut utan att den inräknas i högkostnadsskyddet. De tillhör väl också en svag grupp som drabbas, liksom så många andra fall som vi har diskuterat under denna ganska trista höst.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker det är bra att vi får ett högkostnadsskydd som hjälp till de människor i det här landet som är mycket sjuka och till de flerhandikappade. Icke minst med tanke på handikappåret 1981 är det bra att någonting nu görs också för dessa människor. Dessutom har psoriatikerna suttit i kläm länge. En sak som har varit under debatt skulle jag dock vilja tala för. Det gäller frågan om bibehållandet av de fria läkemedlen. Jag tillhör Diabetesförbundets styrelse. Där har vi varit väldigt oroliga när det gäller den här frågan. Det har ju av och till diskuterats att de kroniskt sjuka i samband med att den här propositionen skulle läggas fram i mars skulle mista sina fria läkemedel. Nu är jag därför glad för att man kan läsa i betänkandet att de fria läkemedlen skall behållas. Däremot måste jag be om en förklaring till utskottets kryptiska uttalande när det gäller den som inte väljer att betala avgiften för dessa läkemedel inom det nya systemets ram. Där delar jag Doris Håviks undran. Vad menar man med detta? Även reservanterna tycker det är konstigt att den sista delen av detta är inskrivet. — Nu tror jag för min del att om 200 000 diabetiker i det här landet är erbjudna att få behålla sina fria mediciner, så är det väl ingen av dem som vill betala för dem, så den sista delen tycker jag gott kunde ha varit oskriven. Nu vill socialdemokraterna skjuta på detta. Jag tycker liksom Doris Håvik att man borde ha kunnat samordna tiden för ikraftträdandet med tidpunkten för höjandet av läkemedelskostnaderna. Men jag finner att vi i dag ändå bör komma till ett beslut, eftersom vi har hållit de kroniskt sjuka människorna — inte bara diabetiker, utan även de som lider av hjärtmuskelsvaghet, epileptiker, de som har starr m.fl. — i ovisshet om hur det skall bli. Det gäller totalt en halv miljon svenska medborgare. Jag tycker därför att vi borde fatta ett sådant beslut här i dag att vi sedan kan meddela dem att de får behålla sina fria läkemedel. Jag hoppas verkligen att det är som Elis Andersson säger och inte som Inga Lantz befarar, att detta med fria läkemedel bara är ett övergångsskede. Inte ens i en lågkonjunktur, när vi måste dra åt svångremmen, får det vara så att de svaga grupperna är de som drabbas hårdast. Inga Lantz sade klart och tydligt ifrån att de kostnadsfria läkemedlen skall vara kvar, och jag kan inte tolka Doris Håviks anförande så att hon och socialdemokraterna över huvud taget skulle ha någon annan uppfattning heller. Där tycks det råda ganska stor enighet. Sedan kan man väl tycka att regeringen borde ha förhandlat med landstingen och övriga sjukvårdshuvudmän innan den tog upp den här frågan. Men samtidigt har jag en viss förståelse för regeringens agerande. Icke minst under denna vecka har det ju visat sig att det i riksdagen finns, som man säger när man använder ett fint uttryck, hoppande majoriteter. Man vet aldrig vad riksdagen vill, och jag tror att regeringen önskar ha någonting bakom ryggen innan man börjar förhandla. Även om jag som sagt inte är fullständigt till freds med det förslag som föreligger — jag tycker som sagt att det hade kunnat bli en samordning med höjningen av läkemedelskostnaderna — är jag beredd att yrka bifall till utskottets hemställan i den här frågan.
Herr talman! Jag förstår att Bertil Dahlén gärna skulle vilja ha en samordning. Vi har ju grupper av människor som är kroniskt sjuka utan att ha fria läkemedel — reumatiker, psoriasissjuka, allergiker m.fl. De har enligt socialstyrelsen mycket svårt att få fria läkemedel även i framtiden, beroende på de speciella mediciner som de behöver för sina åkommor. De drabbas nu speciellt hårt därför att högkostnadsskyddet inte träder i kraft förrän den 1 juli, medan kostnadsökningarna kommer från den 1 januari. Vi har här ytterligare ett bevis för att stora grupper — vilkas antal jag inte har en uppfattning om — kommer att drabbas extra hårt och ändå inte kunna få del av kostnadsfria läkemedel ens efter den 1 juli, när högkostnadsskyddet träder i kraft. Om man i dag röstar på det socialdemokratiska förslaget kommer även de tveksamma att på något sätt frälsa sin själ. Tveksamheten kan då förbytasi en känsla av tillfredsställelse. Även statsministern och Karin Söder måste då känna sig nöjda. Statsministern har uttalat att högkostnadsskyddet skall införas samtidigt med kostnadshöjningarna. Det måste ju innebära en och samma tidpunkt. Karin Söder har uttalat att man bör fatta principbeslut i dessa frågor och sedan gå till riksdagen — det är inget ovanligt. Vi ställer oss helt bakom detta. Så röst på socialdemokratiskt yrkande, utdelat i kammaren, måste innebära att samtliga parter blir nöjda.
Herr talman! Jag håller med om att det här förslaget icke är till fyllest till 100 96. Men jag är samtidigt rädd för att om vi börjar förhala ärendet ytterligare så kommer inte heller dessa grupper att vara säkra. Jag känner liksom Inga Lantz en oro när det gäller fria läkemedel. Jag tycker att vi skall börja här, och sedan får vi väl fortsätta. Det finns motionstid, och det finns andra möjligheter att vandra vidare på den här vägen. Beträffande allergiker och psoriatiker känner jag väl till problemen, eftersom jag sitter som Landstingsförbundets representant i Svensk Utlandssjukvård AB:s vårdkommitté. Men låt oss alltså godta förslaget i dag och sedan gå vidare för att hjälpa dessa grupper. Jag ställer gärna upp tillsammans med Doris Håvik för att kämpa för dem.